Herr talman! Först några ord till herr Hallgren, som tog upp reservationen 20 om straffsatsen vid överträdelse av förordnande om arbetsförmedlingstvång och speciellt adresserade ett avsnitt i sitt anförande till folkpartiet. Han sade att vi inte hade varit konsekventa eftersom vi accepterat fängelse när det gäller paragrafen om tystnadsplikt. Jag vill bara mycket kort säga att när det gäller brott mot tystnadsplikt är straffet i många lagar både böter och fängelse. Det är då självklart att man måste ha samma straffsats även i denna lag. Jag vill peka på detta som en förklaring till vårt ställningstagande. Herr Hallgren talade också om behovet av konsekvens, och även herr Fagerlund tog här upp reservationen 20. Jag vill påminna herrarna om att vi i mars i år i inrikesutskottet behandlade propositionen 39 med förslag till lag om anställning av arbetskraft för byggnadsarbete. Utskottet anslöt sig där enhälligt till följande utformning av 4 § i denna lag: ”Arbetsgivare som anställer arbetskraft i strid mot bestämmelserna i 1 eller 3 § dömes till böter.” Den formuleringen stod herr Hallgren bakom. Då tycker jag att det är litet djärvt att tala om konsekvens. I början av sitt anförande sade herr Fagerlund att herrar Eriksson i Arvika, Nilsson i Tvärålund och Nordgren har talat om vad ett företagsvänligt klimat betyder ur trygghetssynpunkt. Detta är något som vi ofta återkommer till, sade herr Fagerlund. Ja, det gör vi. Och varför gör vi det? Jo, därför att vi bedömer det så viktigt med goda och stabila företag att vi upprepar det gång på gång. Jag har många gånger sagt, och jag säger det än en gång, att den första stridslinjen mot arbetslöshet och otrygghet går inne i de goda företagen. Jag utgår från att utskottets vice ordförande herr Bengt Fagerlund på den punkten inte har någon annan uppfattning än jag. Beträffande reservationen 17 skall jag bara säga, när det nu görs en 37 jämförelse med äldrelagarna, att äldrelagarna omfattar endast två femtedelar av dem som innefattas av den här lagen. Redan det gör att man hade bort ha de ekonomiska konsekvenserna för företagen ordnade samtidigt som den i dag behandlade lagen antas.
Herr talman! Herr Fagerlund och jag konstaterade samma sak, nämligen att den proposition vi nu behandlar endast berör dem som har arbete eller har haft det viss tid och inte är arbetslösa, utom i fråga om återanställning, och att lagen inte skapar några nya arbetstillfällen. Om detta är vi alltså eniga. Jag hoppas att vi också är eniga om det som herr Eriksson i Arvika nyss anförde, nämligen betydelsen av att vi har en sådan näringspolitik och en sådan ekonomisk politik att vi får full sysselsättning. Herr Fagerlund försökte frammana föreställningen att de borgerliga, som han sade, nu har gått med på den här lagstiftningen men att de tidigare varit emot den. Så är ju på intet sett förhållandet. Så sent som 1968 avslogs en motion av bl.a. socialdemokrater och representanter för vårt parti om lagstiftning med hänvisning till att parterna på arbetsmarknaden ville försöka lösa frågorna genom avtal. Nu har inte det varit möjligt, och därför välkomnar vi för vår del den här lagstiftningen i enlighet med vad vi uttalar i vårt partiprogram, nämligen att varje människa har rätt till arbete. Vidare tog herr Fagerlund upp ett litet resonemang om sänkningen av ATP-avgifterna. Jag förde inte någon argumentering på den punkten i mitt anförande, eftersom frågan har behandlats så många gånger i riksdagen, bl.a. så sent som förra veckan. Den argumentering herr Fagerlund nu tog fram tycker jag var något långsökt; vårt förslag om en sänkning av ATP-avgifterna för äldre arbetskraft skulle vara ett kriterium på mindervärdighet hos den äldre arbetskraften. Det är en förvrängning av verkligheten. Man kommer inte ifrån faktum att den äldre arbetskraften har svårare att komma in på arbetsmarknaden, om den blir utslagen från näringslivet. Att den slås ut i betydande utsträckning är ju ett faktum som vi inte kommer ifrån. I den mån näringslivet anser att den äldre arbetskraften på något sätt är mindervärdig tror jag att det i de flesta fall är en felbedömning man gör. Jag har samma värdering som herr Fagerlund i det här fallet. Vad centern vill åstadkomma är att förutsättningar skapas för att ge bättre möjligheter för den äldre arbetskraften att behålla arbetet och att komma in i näringslivet när den blivit arbetslös.

Herr talman! Till herr Fagerlund vill jag säga att det naturligtvis är litet av provokation i hans resonemang om min fackliga tillhörighet. Han vet mycket väl att jag inte själv har ställt mig där utan att det är byråkratin inom LO som genom en uteslutning har gjort att jag hamnat vid sidan om. Det är bara en parentes, och jag skall inte närmare gå in på detta. Däremot vill jag ta upp herr Fagerlunds resonemang när han säger att den svenske arbetaren genom en stark fackföreningsrörelse har nått dithän att vi nära nog är bäst i världen. Han må ju ha den uppfattningen. Jag tror inte att den svenske arbetaren i dag delar herr Fagerlunds uppfattning på den punkten, och allra minst gör jag det, eftersom jag har kontakter med jobbarna dagligen.

Detta kommer således inte att ändras genom lagbestämmelsen, utan de här grupperna kommer att stå utanför. Som jag tidigare nämnde är det faktiskt så att dessa arbeten, speciellt arkivarbete och arbete i de skyddade verkstäderna, är mer eller mindre fasta. Jag gav exempel som visar att en person som har arbetat som arkivarbetare i tio år inte får samma skydd när det gäller uppsägning och avsked som en som har arbetat i sex månader på den fria arbetsmarknaden. Det tycker jag är det väsentliga skälet till att man skulle bifalla reservationerna 1 och 2. Till herr Eriksson i Arvika vill jag säga att den konkreta fråga jag ställde till honom gällde om det var förenligt med den liberala grundsynen att man inte utmönstrade alla fängelsestraff som finns i lagbestämmelsen. Herr Eriksson har pekat på att det här var en bestämmelse som absolut måste gälla, eftersom lagen om tystnadsplikt i alla sammanhang föreskriver böter eller fängelsestraff. Vi har jämfört det som här avses från borgerligt håll med andra brott, där fängelsestraff utdöms. Det går mycket väl att göra en sådan jämförelse. Men jag tycker i alla fall att man klart kunde ha deklarerat om det är förenligt med en liberal grundsyn och inte försökt slippa ifrån detta.

Herr talman! Herr Hallgren säger att han inte tror på mig när jag hävdar att den svenska fackföreningsrörelsens ställning är den bästa i världen. Det hade varit bra om herr Hallgren gjort en internationell jämförelse. Mitt yttrande innebär ju inte att allt är bra, utan vi skall göra det ännu bättre. Vidare tog herr Hallgren upp frågan om arkivarbetarna. Dessa har ju ett annat slags säkerhet, nämligen att det i de flesta fall är först när vederbörande erbjuds arbete på den allmänna marknaden som det blir fråga om uppsägning. Visst har vi problem med sysselsättningen, herr Nordgren! Jag tog upp detta i remissdebatten och kan ju inte på tre minuter fördjupa mig särskilt mycket i ämnet. Men det visar sig att det av vissa orsaker är ett ganska begränsat utbud när det gäller den arbetskraft som i dag söker jobb. Jag vill understryka att det är oerhört viktigt att vi kommer till rätta med detta problem. Och jag blev verkligen skrämd när herr Nordgren fortsatte med att säga att man ute i företagen har börjat fundera över hur många äldre anställda man har i dagens läge. Det låter synnerligen oroande i detta sammanhang, och jag hoppas verkligen att företagen inte börjar avskeda den äldre arbetskraften. Jag instämmer med en gammal fackföreningsledare i min hembygd som sade att den äldre arbetskraften gäller det för företagen att slå vakt om, för det är många gånger den bästa arbetskraften. När det gäller fonderna konstaterar jag att ni icke kan påvisa några som helst negativa effekter av äldrelagarna, utan allt har flutit. Det är som herr Eriksson i Arvika säger — två femtedelar av arbetskraften har redan omfattats av äldrelagarna, och man kan inte påvisa någonting negativt. Beträffande det resonemang som ni på den borgerliga kanten för om ett företagsvänligt klimat, en god näringspolitik, ett livskraftigt näringsliv o. d., så är vi överens om att allt detta behövs. Men ni tar ju upp detta varenda gång som en kritik mot den förda politiken i vårt land. Jag säger att vi har den högsta sysselsättningen som något land har och att vi har ett bra näringsliv. Det skall vi slå vakt om och göra det bästa möjliga av. Herr Nilsson i Tvärålund slutligen säger att det är långsökt att tala om ATP-avgiften. Det är mycket möjligt att det är det för dem som har en borgerlig uppfattning. Men jag tycker att om det är så att man inte kan få in de äldre på arbetsmarknaden, så skall man ordna saken genom att ändra på inställningen och inte genom att ge företagen ekonomiska fördelar.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att något ytterligare klargöra vad som skiljer oss, som står bakom reservationen 17, från utskottsmajoriteten. Vad är det vi vill med reservationen 17? Jo, vi följer upp det krav som jag citerade att fru Nettelbrandt ställde till företagsskatteberedningens ordförande och där hon sade att det är viktigt att konsekvenserna för företagen genomlyses och att förslag ligger klara när lagen träder i kraft. På s. 47 i utskottets betänkande står följande referat av skatteutskottets skrivning, som inrikesutskottets ledamöter har anslutit sig till: ”Skatteutskottet anför vidare att utskottet erfarit att företagsskatteberedningen, som enligt sina direktiv har till uppgift att bl.a. utreda frågan om skattefria avsättningar till olika fondinstitut, kommer att under det fortsatta utredningsarbetet pröva de i motionerna behandlade spörsmålen. Härigenom torde enligt skatteutskottet de i motionerna framställda utredningsyrkandena i huvudsak vara tillgodosedda.” Vi kräver alltså en klar tidsangivelse och säger att förslag skall ligga klara första halvåret 1974 så att vi på detta område har förslag samtidigt som lagen träder i kraft. Jag tror det vore både välgörande och intressant för riksdagen om herr Fagerlund här ville klargöra inom vilken tid företagsskatteberedningen kan tänkas lägga fram sitt förslag om man går på er linje. Det är där den skiljande gränsen går. Vi vill ha det klart redan första halvåret 1974; ni säger inte ett dugg om tidsschemat.

Herr talman! Det är inte så, herr Fagerlund, att t.ex. de som arbetar i skyddade verkstäder får vara kvar där till dess de erhåller annat arbete.

I de skyddade verkstäderna arbetar i dag 14 000 å 15 000 människor. Hur många som arbetar i halvskyddad sysselsättning har jag inga exakta uppgifter på men det är en stor grupp. Arkivarbetarna måste väl också, herr Fagerlund, ha det skydd i lagen som man nu talar så varmt för! Och där finns det inga kortfristiga anställningar. Arkivarbetarna kommer sällan ut på den öppna arbetsmarknaden. För en arkivarbetare på 40 eller 45 år är just arkivarbetet i de flesta fall det sista jobb han får i sitt liv. Så fungerar systemet. Han passar oftast inte någon annanstans.

Herr talman! Herr Fagerlund påpekade att man inte kan påvisa några negativa effekter av äldrelagarna. Det är alldeles riktigt. Enligt herr Fagerlund omfattar äldrelagarna två femtedelar av de anställda. Vi skall inte förstora effekten av detta — det vill jag inte på något sätt göra — men ett faktum är att effekterna har visat sig i kreditinstituten redan innan lagen är genomförd. Man har varskott lokalkontor om att de skall göra kreditbedömningen även mot bakgrund av arbetstagarnas ålder. Man kan inte komma ifrån att lagen påför näringslivet ett större ansvar än tidigare — det har vi ju enhälligt uttalat i utskottet. Arbetstagarna i de företag som har svårigheter har därför anledning att begära att de skall kunna känna samma trygghet i det här berörda avseendet som arbetstagarna i andra företag. ATP-avgiften har diskuterats så mycket att det väl är onödigt att fortsätta en diskussion om den. Men jag vill än en gång hävda att den argumentering som framförts här i dag är långsökt. Den är enligt min uppfattning inte riktig. Det är uppenbart att den äldre arbetskraften har större svårigheter än den yngre arbetskraften — vad det nu kan bero på. Det har vi inte anledning att i dag närmare gå in på. Vi kan konstatera faktum. Vi synes vara alldeles eniga om värderingen att det behövs åtgärder som ger den äldre arbetskraften vissa fördelar som uppväger det — vad det nu kan vara — som gör att den har särskilda svårigheter.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika efterlyste en god tidtabell i detta sammanhang. Jag tycker att herr Nilsson i Tvärålund svarade på det när han sade att man inte kan påvisa några negativa effekter av den nuvarande lagstiftningen. Ni begär alltså återigen att en utredning med förtur skall ta upp detta spörsmål så att förslag kan föreligga den 1 juli 1974. Vi däremot anser att det inte brådskar på det sättet med utredningen. Det är skillnaden oss emellan. Låt företagsskatteberedningen klara upp den här frågan i samband med andra, jag tror att det finns flera minst lika viktiga saker som det som berörs i detta sammanhang. Jag tycker inte, herr Hallgren, att man kan säga att kommuner och landsting godtyckligt avskedar eller permitterar folk från våra skyddade verkstäder. Personalpolitiken därvidlag är mycket god. Enligt den erfarenhet jag har från Kronobergs län är den så bra man kan tänka sig, och den halvskyddade verksamheten kan vi kanske avföra från diskussionen eftersom den är skyddad i lagen. Låt mig, herr Nordgren, återigen säga att vi har ett problem på arbetsmarknaden, som jag anser speglas i er syn på den äldre arbetskraften; ni anser att vi måste fatta beslut om ekonomiska förmåner för att industrin skall ta hand om den äldre arbetskraften. Jag hävdar, med stöd av herr Nordgrens uttalande, att den äldre arbetskraften är bra och att vi inte behöver några särskilda stödåtgärder. Varför föreslår ni detta? Herr Nilsson i Tvärålund får kalla det långsökt eller inte, men ni nedvärderar äldre arbetskraft och erkänner att det är en riktig inställning att man inte skall anställa arbetskraft över 60 år om den kostar lika mycket som annan arbetskraft. Arbetskraft som blivit över 60 år måste vara billigare än annan, enligt er mening, och det är den uppfattningen jag protesterar emot och kommer att protestera emot i fortsättningen.

Herr talman! Rätten till en trygg anställning är en ovärderlig tillgång för den enskilde, och tryggheten i anställningen är en viktig del av den totala anställningstryggheten. Det betänkande som vi nu behandlar kommer otvetydigt att skapa ett bättre skydd för den anställde arbetstagaren mot t.ex. obefogade uppsägningar. Lagförslaget är att hälsa med tillfredsställelse och ingår som ett betydelsefullt led i det lagstiftningsarbete på arbetsmarknadens område som inleddes genom de s.k. äldrelagarna från år 1971. Trots att det finns hela 22 reservationer fogade till betänkandet har det varit stor samstämmighet när det gäller själva principerna i förslaget. Herr Nilsson i Tvärålund har tidigare redogjort för centerns ställningstagande och för hur vi ser på dessa frågor, och min avsikt är nu att uppehålla mig endast vid en punkt, nämligen frågan om varseloch överläggningsrätten. Enligt propositionen skulle varsel ske till lokal arbetstagarorganisation till vilken arbetsgivare är eller brukar vara bunden av kollektivavtal. Om det inte finns någon varselberättigad organisation skulle arbetsgivaren vid en övervägd uppsägning på grund av personliga förhållanden eller avskedande underrätta arbetstagaren personligen. I och med att det finns varselberättigad organisation skulle någon underrättelse till arbetstagaren icke ske enligt Kungl. Maj:ts förslag. Herr Arne Geijer i Stockholm m.fl. har i en motion föreslagit att den enskilde arbetstagaren i alla situationer, när det gäller uppsägning på grund av personliga förhållanden eller avskedande, skulle bli informerad. Utskottet har instämt i dessa synpunkter och föreslår den ändringen i förhållande till propositionen. I vår partimotion har vi aktualiserat möjligheten för den enskilde att under vissa förhållanden. när han själv så begär få företräda sina intressen vid förhandlingar och överläggningar. Vi menar att det kan föreligga en allvarlig konflikt med kraven på att den enskildes personliga integritet i vissa speciella fall inte kan bevaras, om han inte själv får föra sina förhandlingar. Å andra sidan sett är det angeläget att den fackliga organisationen i alla sammanhang blir informerad. På grundval av detta kan den fackliga organisationen i sin helhet bedöma hur företagets personalpolitik sköts. Vid dessa avvägningar har vi ansett att den fackliga organisationen i alla sammanhang bör föra sina medlemmars talan vid överläggningar med arbetsgivaren. Det kunde annars inträffa att arbetsgivaren träffar särskild överenskommelse i fullt samförstånd med någon anställd, men en sådan överenskommelse skulle kunna strida mot bestämmelsen att skälen för en uppsägning skall vara sakligt grundade. Det kunde då föreligga risk för att detta i framtiden skulle få prejudicerande verkan även för anställda som företräds av sin fackliga organisation. — Med detta som bakgrund har vi anslutit oss till utskottets ställningstagande i den här frågan. Utskottet är också av den uppfattningen att varsel under alla omständigheter skall lämnas till organisation eller organisationer som brukar stå i kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren. Det finns emellertid vissa skäl som talar för att arbetsgivaren när det gäller varselskyldigheten också skulle ta kontakt med de organisationer som han visserligen inte har avtal med men som ändå har medlemmar på arbetsplatsen. Utskottsmajoriteten har emellertid kommit till det ställningstagandet, att en sådan åtgärd skulle innebära att man komplicerar varselsystemet, eftersom arbetsgivaren i många fall inte alls känner till vilken organisation de anställda tillhör. I stället har utskottsmajoriteten föreslagit att den enskilde arbetstagaren vid överläggningar skall få rätt att företrädas av den organisation som vederbörande tillhör. Det ankommer då på den enskilde arbetstagaren att hålla sin organisation underrättad. Genom det tillägg vi har gjort till 32 § ges det en rättighet för den fackliga organisationen att företräda sina medlemmar vid överläggningar med arbetsgivaren. Det stycket i nämnda paragraf är också en tvingande lagregel. Vi är av den uppfattningen att det är samhällets sak att garantera att alla anställda som är fackligt anslutna skall kunna utnyttja sin egen fackliga organisation vid överläggningar. På det här avsnittet finns det en socialdemokratisk reservation — denna har nämnts tidigare i debatten här i dag — där man menar att endast de organisationer som har kollektivavtal skall få överläggningsrätt. Som skäl för sitt ställningstagande åberopas att dessa organisationer bl.a. också driver frågor som berör den företagsdemokratiska utvecklingen etc.

Som vi ser det gäller frågan att den enskilde arbetstagaren skall ha rätt att via sin egen fackliga organisation överlägga med arbetsgivaren. Skulle den socialdemokratiska reservationen vinna gehör, skulle det innebära att lagen förbjuder fackliga organisationer, som har ett fåtal medlemmar på en arbetsplats och som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren, att överlägga med arbetsgivaren i dessa frågor. En sådan ordning kan vårt parti inte acceptera. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till de reservationer som centerpartiets ledamöter i utskottet ställt sig bakom. I övrigt yrkar jag bifall till vad utskottet har hemställt.

Herr talman! Folkpartiet kräver i sitt partiprogram lag mot obefogade uppsägningar. Nu får vi det genom det här förslaget till lag om anställningstrygghet, och därför hälsar vi inom folkpartiet förslaget med tillfredsställelse. Som redan har framgått av debatten har förslaget till lag om anställningsskydd en hel del förtjänster — förtjänster med avseende på enkelhet, på större lätthet att hantera det som åstadkommits genom ändringar av utredningsförslaget. Jag tror det är angeläget att understryka detta. I den allmänna debatten har inte lagförslaget i sin nuvarande utformning blivit föremål för en sådan behandling som utredningsförslaget blev. Det är väl i och för sig naturligt att utredningarna väcker stor uppmärksamhet. När sedan lagförslaget läggs fram tilldrar det sig inte samma uppmärksamhet i den allmänna debatten. I detta fall är det att beklaga, eftersom förslaget i dag har påtagliga förtjänster jämfört med utredningsförslaget. p Genom denna lag får man enhetliga bestämmelser för praktiskt taget hela arbetsmarknaden. Detta är en viktig grund för vår bedömning av förslaget. I en hel del fall knyter förslaget an till befintliga avtal. I andra fall har skyddet för den enskilde förbättrats. Det gäller, som sagts här tidigare, inte minst skyddet för äldre arbetstagare. Och det gäller också i förhållande till nuvarande äldrelagar. En viktig del i förslaget är bestämmelsen om vidgade möjligheter till överläggningar. Den här överläggningsrätten — eller förhandlingsrätten, vilket man vill kalla den — har knutits till frågan om utfärdandet av varsel om åtgärder som kan drabba den enskilde arbetstagaren eller en grupp. Genom att överläggningar på det sättet kommer till stånd på ett tidigt stadium kan man hoppas att många problem löses i samförstånd mellan parterna. Vi har god erfarenhet av sådana möjligheter till samförstånd mellan arbetsmarknadens parter, och det är alltså att hoppas att förstärkningen av överläggningseller förhandlingsrätten skall leda till att många problem löses i så god tid som möjligt. Jag vill också framhålla att i detta sammanhang har inte minst erfarenheterna från anpassningslagens eller, som det numera heter, anpassningsgruppernas verksamhet varit av stor betydelse. Alla skäl talar för att man bör stimulera denna utveckling. Inte minst från arbetsmarknadsstyrelsens sida har betygats värdet av att arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingarna på ett tidigt stadium kommer in i problemen. Även från en annan synpunkt, herr talman, är det här förslaget intressant. Det är nämligen så att från facklig förhandlingssynpunkt har det skett en förskjutning under den gångna tiden. Man kan säga att hittills har förhandlingarna mellan parterna på arbetsmarknaden till väsentlig del gällt löner. Den sociala tryggheten däremot har inte på samma sätt kommit fram i förhandlingsarbetet. Men nu har vi fått en i viss mån omkastad situation. Genom skattesystemet och genom kopplingen mellan skatter och bidrag är det numera ofrånkomligt för arbetstagarparten att föra ”förhandlingar” med regeringen och då närmast med finansdepartementet. Förslaget om slopande av folkpensionsavgiften är ett bra exempel på det. Här måste alltså parterna i fortsättningen räkna med att få ”förhandla” med regeringen för att på den vägen kunna utvinna sådant som inte står att utvinna genom löneförhandlingar. Vi kommer säkerligen att få fler förslag i den riktningen — något har redan aviserats. Det blir helt enkelt ofrånkomligt, om de anställda skall kunna få någon ökad del av den befintliga kakan. Redan utspelen, som de har refererats i pressen, vid de kommande förhandlingarna visar med all tydlighet att lönejusteringar endast har en begränsad möjlighet att förbättra människornas standard. Om man måste acceptera denna utveckling leder det fram till att man kan frigöra krafter för att ta upp förhandlingar om andra frågor. Det är väl mot den bakgrunden man skall se det här förslaget. Det innehåller 42 lagparagrafer varav 14 stycken är dispositiva, dvs. möjliga att ta upp till förhandlingar och på det sättet låta avtal träda i lagparagrafernas ställe. Det blir alltså härigenom en vidgad förhandlingsrätt. Inom utskottet är vi tämligen överens om denna vidgade överläggningseller förhandlingsrätt. Som tidigare talare framhållit är de socialdemokratiska reservanterna emot att den enskilde arbetstagaren eller den lilla gruppens fackliga organisation skall få komma med vid förhandlingsbordet samtidigt med en större organisation, när det blir fråga om varsel i olika avseenden. Jag tycker personligen det är betänkligt att man lagstiftningsvägen skall utesluta en del fackliga organisationer från möjlighet att företräda sina medlemmar. Det är ett klart liberalt krav att också den enskilde får möjlighet att utnyttja sin rätt genom sin organisation.

Det är givetvis inget fel att den stora organisationen, som har flertalet av de anställda anslutna till sig, deltar i överläggningarna. Det är naturligtvis angeläget att den avtalsslutande organisationen har överblick över vad som händer. Men det är därmed inte lika naturligt att en annan organisation, som företräder en eller ett par befattningshavare, genom lagen skall utestängas från möjligheten att gemensamt med de andra få överlägga i sådana här frågor. Herr talman! Jag hade anmält mig för ett kort anförande därför att jag räknade med att det mesta i övrigt skulle vara sagt när man kommit så här långt fram i debatten. Jag ber att få sluta med att yrka bifall till utskottets skrivning på punkten 19. I övrigt ber jag att få instämma i vad som förut har sagts beträffande reservationerna 15, 17, 20 och 21.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 2030 varit kritiska mot propositionens framställning av begreppet ”saklig grund”. Reglerna skulle enligt vpk ge utrymme för godtycke och orimlig tillämpning. Arbetsgivarna skulle enligt vpk:s uppfattning få rätt att ensidigt avgöra om arbetsbrist föreligger eller inte. Man föreslår såväl i denna motion som i reservationen 5 att lokal facklig organisation skall få rätt att förhindra uppsägning och permittering plus avsked. Man skulle med andra ord enligt kommunisternas uppfattning få vetorätt. Herr Hallgren pläderade för att socialdemokraterna enligt hans mening hade gått för långt, eftersom t.o.m. ålder och sjukdom skulle vara ”saklig grund”. Att ålder är saklig grund då man når pensionsåldern är ingenting nytt, och en sjukdom kan ju få samma verkan. Han ansåg också att 32 § skulle lagfästas genom den föreliggande propositionen. När det gäller begreppet ”saklig grund” kan det vara svårt att göra en precisering, vilket också framhållits. Detta beror på de mycket skiftande förhållanden som förekommer i arbetslivet. Den fackliga organisationen skall förhandla med arbetsgivaren om en uppsägning skall ske. Blir man inte överens i denna överläggning, finns det möjligheter att gå till domstol. Att den fackliga organisationen kan komma in och begära förhandlingar måste innebära en tillräcklig garanti för att den sakliga grunden undersöks på ett riktigt sätt. Herr Hallgren säger nu att han i det här fallet inte litar på arbetsdomstolen, vilket vi och övriga ledamöter av utskottet dock gör. Vi menar att det blir ett opartiskt utslag. Både propositionen och utskottets betänkande kommer väl så nära rättvisan man i detta fall kan komma. Vänsterpartiet kommunisterna talar om en orimlig tillämpning med avseende på arbetsgivaren, men ett bifall till kommunistförslaget skulle å andra sidan — om man vill vara rättvis — kunna innebära en orimlig tillämpning från arbetstagarsidan. Om arbetsgivarens förslag betraktas som orimligt finns ju möjligheten att låta fallet gå till domstol. Samma sak gäller om facket framför dessa synpunkter. För övrigt kan sägas att arbetsrättskommittén arbetar med dessa frågor, och utskottet avstyrker därför motionen 2030. Reservationen 6 av herr Hallgren gäller samarbetssvårigheter som grund för uppsägning. Här är det enligt min mening inte stora skiljaktigheter mellan utskottet och reservationen. I reservationen står det: ”Någon anledning att i detta hänseende ha olika krav med hänsyn till företagens storlek finns inte.” Det anser inte heller vi inom utskottet, och så står det också i propositionen. Men man kommer inte ifrån att det i vissa fall kan vara svårare att lösa de problem som uppstår på en mindre arbetsplats. Kommunisterna begär i reservationen att riksdagen skall göra uttalandet att samarbetssvårigheter endast i utomordentligt sällsynta fall bör utgöra saklig grund för uppsägning. Propositionen anger också att samarbetssvårigheter normalt inte kan utgöra saklig grund för uppsägning. Utskottet håller med om detta och fyller därtill på att det skall föreligga utomordentligt allvarliga problem för att samarbetssvårigheter skall kunna leda till uppsägning. Man säger vidare att det ställs mycket stora krav på arbetsgivaren när det gäller att komma till rätta med liknande frågor, och det menar vi är en stark skrivning på denna punkt. Det är i stort samma värdering som har framförts i reservationen 6, och av den anledningen har utskottet inte ansett det nödvändigt att ge Kungl. Maj:t dessa synpunkter till känna. Reservationen 7 tar upp frågan om deltagande i arbetskonflikt som grund för uppsägning. Vänsterpartiet kommunisterna vill att riksdagen bör slå fast att deltagande i arbetskonflikt aldrig får utgöra grund för uppsägning. Vissa andra motionärer har också tagit upp denna fråga och säger bl.a. att lovlig konflikt inte bör utgöra saklig grund för uppsägning och att man vid olovlig konflikt bör ta hänsyn till omständigheterna. Utskottet anser för sin del att lovlig konflikt normalt inte kan utgöra grund för en uppsägning, och inte heller vid en olovlig konflikt är det utan vidare klart att arbetsgivaren har rätt till uppsägningar, utan det är just omständigheterna kring den olovliga konflikten som får vara utslagsgivande. Utskottet har där pekat på förhållanden som olämpligt uppträdande av arbetsledningen, dålig arbetsmiljö, konfliktens karaktär, varaktighet m.m. När det gäller de olovliga konflikterna skall vi inte blunda för att det finns grupper som mer eller mindre systematiskt söker skapa oro på arbetsmarknaden. Ett bifall till reservationen 7 skulle enligt vår uppfatt ning lämna fältet öppet för dessa grupper, och det är kanske dit vänsterpartiet kommunisterna vill komma. Med kännedom om deras agerande i andra fackliga sammanhang passar det måhända kommunisternas strategi och politik att få någonting sådant genomfört. Men det passar absolut inte flertalet av löntagarna. Dessa frågor är också föremål för arbetsrättskommitténs utredning, och det innebär att det blir tillfälle att återkomma till dem. Utskottet anser därför att man inte bör föregripa utredningen och föreslår avslag på kommunistmotionen samt att övriga motioner inte bör föranleda någon åtgärd. Reservationen 8 tar upp frågan om underrättelse till facklig organisation om uppsägning och avskedande. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion och i reservationen 8 föreslås att underrättelser om uppsägning och avsked skall samtidigt lämnas till facklig organisation som avses i 32 §. Bestämmelserna om varsel, som skall avges före uppsägning eller avsked, garanterar ju att facklig organisation alltid blir inkopplad. Man kan utgå från att en fackförening, när den får varslet, begär överläggningar. I och med det har man också fått underrättelse om det spörsmål det är fråga om. Det föreligger alltså inget som helst behov av att få underrättelse till fackföreningen när eventuella åtgärder skall vidtas och verkställas — det vet fackföreningen redan. Av den anledningen avstyrker utskottet detta yrkande.

I propositionen föreslås att varsel skall ges till facklig organisation som arbetsgivaren har slutit avtal med. Det är en viktig princip, som har gällt länge på svensk arbetsmarknad, och jag skulle vilja påstå att den har betytt utomordentligt mycket för stabiliteten på arbetsmarknaden. Det är också den organisationen som har ansvar i andra hänseenden när det gäller arbetsplatserna: skyddsarbetet, miljöfrågorna, företagsdemokratins utveckling och mycket annat. Det finns, som vi ser det, inget behov av att koppla in organisationer som inte är så etablerade att de ens kunnat skaffa sig ett avtal. Vi socialdemokrater vill inte bryta den principen. Vi tror att det kan få utomordentligt vittomfattande konsekvenser. Den knyter dessutom an till tidigare lagstiftning på arbetsmarknaden. Jag vill vidare hävda att den borgerliga majoritetens ledamöter inte har varit konsekventa i sitt resonemang. Tidigare i skrivningen har man sagt att organisationer av detta slag får hålla sig underrättade om de aktuella förhållandena genom medlemmarnas försorg. Men i och med att man inför överläggningsrätt måste det i praktiken också innebära rätt till underrättelse. Om det förslaget genomförs kommer det med all säkerhet att betyda stora problem för arbetsgivarna i framtiden, eftersom de borgerliga inte har definierat begreppet ”arbetstagarorganisation”. Det skulle kunna innebära att en liten grupp människor på en arbetsplats skulle kunna bilda en organisation — exempelvis 3—4 personer från de Nr 152 s.k. avgrundsgrupperna. Man skulle få ett mycket stort antal arbetstagar Tisdagen den organisationer på de olika enskilda arbetsplatserna. Om man genomför 11 december 1973 detta kommer arbetsgivarna med all säkerhet att få betydande problem. De borgerliga ledamöterna i utskottet brukar normalt tillvarata arbetsgivarnas intressen med utomordentlig skärpa, men i det här fallet har de visat fackföreningsrörelsen ett glädjande intresse och en välvilja som jag aldrig tidigare har mött i mitt fackliga arbete. Varför har de gjort det? Ja, enligt min uppfattning är det inte annat än ett mycket plumpt försök att splittra fackföreningsrörelsen. De vill tillämpa den gamla regeln härska genom att splittra, och då får ändamålet helga medlen. Detta gör att vi under inga förhållanden kan gå med på den skrivning som utskottet har föreslagit. Därför yrkar vi avslag på förslaget vid p. 19 och bifall till reservationen 12. Reservationen 13 tar upp avstängningen av uppsagda arbetare. Moderata samlingspartiet vill i sin partimotion, som fullföljs i reservationen 13, att bestämmelsen om att domstol interimistiskt kan förordna att arbetstagare inte får avstängas från arbetsplatsen skall göras dispositiv. Utskottet anser emellertid att denna regel är ett viktigt komplement till den nya lagstiftning som vi är i färd med att genomföra och anser därför att det saknas skäl till att göra denna bestämmelse dispositiv. Jag vet inte om man möjligen inom moderata samlingspartiet hade tänkt sig att fackföreningsrörelsen skulle gå med på att sluta avtal som vore sämre än vad som medges i lagens bestämmelser i det här avseendet. Jag tycker att detta är ett litet naivt resonemang. Utskottet yrkar följaktligen avslag på detta förslag. Jag skulle till sist vilja ta upp några saker som tidigare har vidrörts i debatten. Herr Nilsson i Tvärålund säger att lagbestämmelserna endast berör dem som redan är anställda. Ja, det är fallet med lagen om anställningsskydd, men vi har ju också att ta ställning till lagen om anställningsfrämjande åtgärder. Man skulle kanske inom centerpartiet se litet på 9 § i denna lag. Herr Nilsson i Tvärålund säger också att utskottet uttalat att tillämpningen av äldrelagarna inte ger någon anledning till oro. Jag kan inte hitta något sådant uttalande i utskottets skrivning. Men man har väl den uppfattningen inom centerpartiet, och det är möjligen också så att man på arbetsgivarsidan menar att denna tillämpning inte ger anledning till oro. Men det finns nog anledning att uppmärksamma den här frågan, i synnerhet som vi nyss hört herr Nordgren från moderata samlingspartiet meddela att företagen redan börjat se efter om de har för många äldre anställda i företagen. Vi vet att antalet arbetslösa har ökat eller i varje fall har legat högt och att det bland dem finns många äldre, handikappade och kvinnor. Vi känner också till att ungefär 100000 handikappade i dag söker anställning. Ändå säger man att detta inte ger någon anledning till oro. Det har gjorts en arbetskraftsundersökning via AMS som visar att det har funnits ledig arbetskraft bland de äldre och bland kvinnor. Enligt utredningen har arbetsgivarna dock endast visat ett måttligt intresse för dessa kategorier. Det finns i 1971 års sysselsättningslag anvisningsmöjligheter som icke någon gång använts av arbetsmarknadsmyndigheterna. Man blir dock mycket fundersam när man ser de problem som de äldre trots allt har på arbetsmarknaden. Med tanke på de tidigare erfarenheter jag har av arbete i en länsarbetsnämnd undrar jag om det inte hade funnits anledning för arbetsmarknadsverket att använda de anvisningsmöjligheter som finns i 1971 års sysselsättningslag och som även återfinns i de nu föreslagna lagbestämmelserna. Utskottet har nu skärpt skrivningen i detta avseende. I klartext innebär dess skrivning att det, om det inte blir någon bättring, krävs en skärpt tillämpning av länsarbetsnämndernas anvisningsrätt. Jag vet att länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsverket vill hålla på sin neutralitet i detta sammanhang. Man har ju i vissa fall fått på huden för åtgärder i denna riktning. Men jag tror att det är nödvändigt att man överger denna neutralitet om man skall kunna klara de äldres, kvinnornas och de handikappades problem. Jag skulle också vilja understryka arbetsgivarnas ansvar för sysselsättningen, som herr Fagerlund var inne på. 95 procent av företagen tillhör ju kategorien privatägd industri, och så skall också enligt borgerlig uppfattning vara fallet. Men de människor som i dag är arbetslösa är man endast måttligt intresserad av. Det är en inställning som måste brytas. Det är alltså nödvändigt att arbetsgivarna tar ett större ansvar för den fulla sysselsättningen, som vi från vårt parti alltid har slagits för. Här är det inte bara fråga om den ekonomiska politiken, som ofta tas fram från moderat sida. Den är tillfredsställande, och man skulle kunna klara de här problemen. Det är inte heller självklart att staten skall gå in och lösa problemen, utan vi måste, som jag sade, lägga ett större ansvar på arbetsgivarna. Jag förutsätter att de lagar som nu kommer skall öppna nya möjligheter för arbetsmarknadsmyndigheterna på den punkten. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 5, 6, 7, 8, 13 och 14 — den sistnämnda en följdreservation till reservationen 13 — och bifall till inrikesutskottets hemställan med undantag av punkten 19, där jag yrkar bifall till reservationen 12.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar är förvånad över att vi från vårt håll visar intresse för de fackliga rörelserna. Det har vi emellertid alltid gjort, och det är alldeles självfallet, eftersom de betyder så mycket för arbetsfred och för framsteg i vårt land. Vidare menar herr Nilsson att man inte har något behov av att stödja en organisation som inte ens är så stark att den kan få eget avtal. Men är det rimligt att en organisation av den typ som jag nämnde skall stå utanför möjligheten att deltaga i överläggningar, då den på en bestämd arbetsplats råkar ha en eller två medlemmar? Här är det inte fråga om organisationens storlek, här är det fråga om det antal medlemmar den har på en viss arbetsplats. Det var egentligen på en annan punkt jag var angelägen att rätta till ett missförstånd. Herr Nilsson säger att det inte är konsekvent att vi inte vill ge också varselrätt. Vad vi har velat slå vakt om i vårt förslag är att den organisation som har medlem som berörs av en åtgärd icke genom lagstiftning skall utestängas från rätten att deltaga i överläggningar. Det borde stå helt klart att det därav inte automatiskt behöver följa någon skyldighet att ge varsel till den organisationen. Vi har med andra ord insett att det ligger en viss styrka i den argumentation som säger att arbetsgivaren icke alltid kan veta vilken organisation en anställd tillhör. Till sist måste jag fråga herr Nilsson: Hur stämmer herr Nilssons resonemang med andemeningen i föreningsoch förhandlingsrättslagen? Vill herr Nilsson att statsmakten skall bestämma vilka organisationer som skall finnas? Vill herr Nilsson ta bort rätten att bilda fria organisationer? Skall vi tumma på den föreningsoch förhandlingsrätt som vi har? Frågan är vilken väg herr Nilsson är inne på i sitt resonemang. Det vore ytterst beklagligt om vi skulle få en sådan situation att statsmakten skulle favorisera. vissa organisationer i förhandlingshänseende och motarbeta andra. Lag bör så långt möjligt gälla lika för alla — också den här lagen.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar tog upp frågan om 9 § i lagen om anställningsfrämjande åtgärder. Denna paragraf i och för sig skapar ju inte förutsättningar för nyanställningar i företag. Först då det finns ett behov för ett företag att anställa arbetskraft har enligt 9 § länsarbetsnämnden möjligheter att anmoda arbetsgivare att anställa äldre arbetskraft, om ålderssammansättningen på företagen är sådan. I fråga om varselskyldigheter förutsatte jag att herr Nilsson i Kalmar av mitt förra inlägg fick klart för sig att vi aldrig har sagt någonting annat än att de kollektivavtalsbundna parterna skall varslas. Den meningen har ju också utskottsmajoriteten enhälligt slutit upp kring. Vidare sade herr Nilsson i Kalmar att införandet av en överläggningsrätt för även andra fackliga organisationer skulle innebära en splittring av fackföreningsrörelsen. Jag har mycket svårt att förstå att denna möjlighet skulle leda till en sådan splittring. När vi nämner organisationer i utskottsbetänkandet, så är det självfallet de fackliga organisationerna vi syftar på. Det kan ju inte vara riktigt att om ett fåtal anställda på ett företag tillhör exempelvis Svenska industritjänstemannaförbundet och det inte finns något kollektivavtal, att Svenska industritjänstemannaförbundet då inte skulle ha möjlighet att företräda sina medlemmar vid överläggningar med arbetsgivaren.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar har yrkat avslag på våra reservationer när det gäller ”saklig grund”. Jag vill bara fråga herr Nilsson i Kalmar om inte han är överens med oss om att det är nödvändigt att fackföreningarna får ett väsentligt större inflytande. Vårt förslag innebär att fackföreningarna skall ha vetorätt, dvs. laglig rätt att förhindra permitteringar, uppsägningar och avskedanden av anställda. Ett led just i det som ni säger i er propagandaskrift — att man skall lagfästa tryggheten i anställningen och fastslå principen om den anställdes rätt till sin arbetsplats — måste väl också vara att fackföreningarna skall ha ett avgörande inflytande. Därför kan jag inte riktigt förstå herr Nilsson när han säger att fackföreningarna skulle få ett alltför stort övertag. Fackföreningarna har i dag inget övertag, utan de har snarare alltid hamnat i underläge både vid förhandlingar och i andra sammanhang. Det är nämligen så i detta klassamhälle, trots den politiska makten, trots en stark fackföreningsrörelse, att om den makten inte utnyttjas med den kapacitet den har, om man för en återhållsam politik, då är den makten av inget värde. Det avgörande är ändå den ekonomiska makten, och det är den vi til syvende og sidst måste komma åt från arbetarrörelsens sida.

Herr talman! Herr Ekinge var förvånad över att jag var förvånad över att folkpartiet visade intresse för fackföreningsrörelsen. Jag finner i och för sig inte folkpartiets inställning förvånande, men att man är så välvillig som man är just på denna punkt är jag utomordentligt förvånad över, för något sådant har jag aldrig tidigare mött under min mångåriga verksamhet inom fackföreningsrörelsen. Då har man intagit helt andra attityder. Men det är självklart att ett politiskt parti i vissa sammanhang försöker stryka fackföreningsrörelsen medhårs; jag skall inte påstå att folkpartiet är värst i det avseendet. Otvivelaktigt skulle ett genomförande av det förslag som majoriteten i utskottet förordat innebära att man öppnar möjligheter, som jag sade, för de här avgrundsgrupperna att bilda organisationer ute på ärbetsplatserna. Det finns ju inga krav när det gäller vad som menas med en arbetstagarorganisation. Man kan bilda en organisation med några stycken medlemmar och förklara att det är en fackförening samt kräva överläggningsrätt. Ett sådant krav skulle tillmötesgås om utskottsmajoritetens förslag gick igenom. Men självfallet har man rätt att bilda organisationerna — det har jag aldrig ifrågasatt — och jag tror också att det skulle komma flera sådana. Här har talats om att favorisera vissa grupper vid förhandlingar. Man har ju kommit till insikt om att man inte kan ha för många organisationer vid avtalsförhandlingar, för då skulle vi aldrig komma fram till ett resultat. Därför har man i kollektivavtalslagen och i andra lagar som gäller arbetsmarknaden fått göra vissa specialiseringar och kanske favoriserat vissa grupper. Det är klart, herr Fransson, att 9 § lagen om anställningsfrämjande åtgärder skapar inga nya platser. Men bestämmelserna öppnar möjligheter för länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsverket att förelägga arbetsgivarna anvisningar om hur anställningarna skall ske, och därmed kan anställningar skapas för just de grupper som vi är ute för att försöka hjälpa. Herr Hallgren frågar mig om det inte är nödvändigt att fackföreningarna får större inflytande. Jo, otvivelaktigt är det på det sättet, och där råder nog inga delade meningar. Men vår åsikt är inte att fackföreningarna skulle ha vetorätt, ty då skulle vi inom fackföreningsrörelsen få samma övertag som arbetsgivarna tidigare haft. Det kunde i och för sig vara rättvist att arbetsgivarna finge pröva på detta ett tag, men har vi nu sagt att det är felaktigt på arbetsgivarsidan skall vi naturligtvis inte kräva att få komma i samma situation.

Herr talman! Jag är glad att herr Nilsson i Kalmar nu retirerade en del från de positioner han intog tidigare. Vi sätter värde på de fackliga organisationerna och tror att de kommer med många bra förslag. Dessa förslag skall prövas på samma sätt som vi prövar alla andra förslag. Om herr Nilsson vill kalla det för att stryka fackföreningsrörelsen medhårs spelar ingen roll för mig. Det får vara herr Nilssons egen bedömning av hur han känner att han handlar i sådana ögonblick och får alltså stå för hans räkning. Vi har hela tiden talat om fackliga organisationer — herr Nilsson framhärdar med att tala om avgrundsgrupper. Det får också stå för herr Nilssons räkning. Jag är inte lika skrämd när det gäller fackliga organisationer. Det är dem vi vill slå vakt om också i detta sammanhang. Om herr Nilsson vill fortsätta att tala om avgrundsgrupper må det vara hans sak.
Herr talman! Som herr Ekinge påpekade använde herr Nilsson i Kalmar beteckningen avgrundsgrupper, och jag vill knyta an till detta. Vi har hela tiden talat om fackliga organisationer, och vi anser självfallet att just dessa fackliga organisationer skall ha den här överläggningsrätten. Som jag nämnde tidigare är det vår principiella uppfattning att medlemmar i en facklig organisation på en arbetsplats också skall kunna företrädas av sin organisation. Vad sedan gäller 9§ delar jag herr Nilssons i Kalmar senaste uppfattning, men det avviker ju från vad herr Nilsson sade i sitt huvudanförande. Där menade han, om jag uppfattade det rätt, att just 9 § om anställningsfrämjande åtgärder skulle medverka till att skapa nya sysselsättningstillfällen. I stället är det ju fråga om att länsarbetsnämnderna skall kunna anmoda vissa arbetsgivare att anställa äldre arbetskraft. Den äldre arbetskraften har det i många sammanhang besvärligt på arbetsmarknaden.
Herr talman! Herr Ekinge var glad över att jag retirerade i dessa frågor, som han sade, och menade att vad jag sagt fick stå för min räkning. Men jag vet inte i vilket avseende jag har retirerat. Jag konstaterar däremot att både herr Ekinge och herr Fransson tydligen inte har satt sig in i vad det betyder att vilken grupp som helst kan bilda en facklig organisation, det behöver inte vara någon tidigare existerande organisation, utan man kan bilda en sådan organisation när som helst. Och då menar jag att det skulle passa dessa ”avgrundsgrupper” alldeles utmärkt att sätta i gång och bilda fackföreningar på löpande band och ställa till oro ute på arbetsplatserna. Det är det som är anledningen till att vi inte vill gå med på förslaget. I övrigt finner jag inte något skäl att fortsätta diskussionen.

Herr talman! Låt mig först instämma i vad herr Nordgren tidigare anförde i debatten. Därefter vill jag gå direkt in på några av reservationerna och börjar då med den som senast har varit aktuell, nämligen rätten till varsel och rätten till överläggningar. Enligt utredningen, som ligger till grund för propositionen, skulle arbetstagare eller arbetstagarorganisation som har rätt till varsel även vara berättigad till överläggning med arbetsgivaren om den tilltänkta åtgärden. Om det gäller uppsägning av arbetstagare på grund av förhållanden som hänför sig till den anställda personen skulle varslet lämnas till arbetstagaren personligen. För att skydda den anställdes integritet föreslogs också i utredningen att dessa bestämmelser skulle vara tvingande. Lagförslaget i propositionen avviker från utredningsförslaget i så måtto att förslaget innebär att den organisation med vilken arbetsgivaren är bunden genom kollektivavtal alltid skall varslas. Departementschefen går t.o.m. så långt att han inte är beredd att lagfästa en regel som säkerställer att den enskilde alltid skall underrättas i frågor som berör honom personligen.

På den senare punkten har också utskottsmajoriteten kommit fram till ett lagförslag, som i sina huvuddrag tillgodoser dessa motionskrav, där utskottet föreslår att rätt till överläggning skall tillkomma den organisation som arbetstagaren tillhör. Därmed har utskottet tillgodosett den enskilde arbetstagarens intresse att vid överläggningar som berör honom personligen företrädas av sin egen organisation. Detta anser vi vara ett minimikrav för att tillgodose och skydda den enskildes integritet.

Det är, herr Nilsson i Kalmar, inte fråga om att splittra fackliga organisationer, utan det är, som jag har sagt tidigare, fråga om att slå vakt om den enskilde. Vi är väl överens om att de lagar vi stiftar skall vara neutrala, neutrala till person och även neutrala till organisation.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 I reservationerna 13 och 14 har herr Nordgren och jag yrkat på en ändring av 3 § i så måtto att 35 § i lagen om anställningsskydd också görs dispositiv och icke tvingande och att vi alltså överlåter åt arbetsmarknadens parter att genom avtal komma överens om hur dessa problem bör lösas. Om tvist uppstår huruvida uppsägning är sakligt grundad har arbetsgivaren enligt propositionens förslag inte rätt att avstänga arbetstagaren från arbetet. Den situationen kan emellertid, som departementschefen också mycket riktigt påpekar, uppkomma att en arbetsgivare har behov av att omedelbart avstänga arbetstagaren från tjänsten. Föreligger då särskilda skäl har arbetsgivaren alltså rätt att omedelbart avstänga arbetstagaren. Men arbetstagaren har också, om han inte anser att uppsägningen är sakligt grundad, rätt att få sin sak prövad inför domstol. Enligt vår mening borde denna bestämmelse, som ger domstolen möjlighet att genom interimistiskt beslut ge den anställde rätt att kvarstå i arbetet, också gjorts dispositiv. Med de oändligt skiftande förhållanden som råder inom olika branscher och olika företag framstår det inte som särskilt rimligt att en domstol snabbt skall kunna pröva om en uppsagd arbetstagare bör få kvarbli i tjänst under sin saks prövning. Herr Nordgren nämnde tidigare problemet när det gäller fartygsbefälhavare. Låt mig ta ett par andra exempel. Vi kan ta de personer inom ett företag som sysslar med kundregister, leverantörsregister eller produktutveckling. Dessa personer har nyckelpositioner inom företaget. Det är inte svårt att föreställa sig vilka problem som kan uppstå, om dessa kan tvinga sig kvar på arbetsplatsen mot arbetsgivarens vilja. Här är det inte fråga om risker och följder enbart för den mannen eller den kvinnan, utan för hela företaget som sådant. En person i en sådan befattning skulle kunna åstadkomma mycket stora skador för företaget. Därmed har vi inte på något sätt åstadkommit någon anställningstrygghet för övriga anställda inom företaget. Herr talman! Det förefaller alltså rimligare att överlåta åt arbetsmarknadens parter, kanske branschvis eller t.o.m. befattningsvis, att fastställa ett regelsystem för denna fråga. Parterna på ömse sidor besitter långt mera ingående kunskaper om de olika branschernas inre förhållanden än vad en domstol kan förvärva och lägga till grund för det snabba beslut det här skulle bli fråga om. Även då det gäller mindre företag med en eller några få anställda kan de personliga påfrestningarna både i förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde och mellan arbetstagarna sinsemellan bli utomordentligt besvärliga om arbetstagaren trots den uppkomna tvisten stannar kvar på arbetsplatsen.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 Enligt de underrättelser vi fått beträffande skadestånd för arbetsgivare som åsidosätter domstolsbeslut har — vilket också framgår av propositionen — överläggningar i dessa frågor ägt rum inom inrikesdepartementet med de stora arbetstagarorganisationerna under departementsbehandlingen av propositionen. Det framgår inte av propositionen att det skulle ha förelegat skilda meningar i dessa frågor. Följaktligen har arbetstagarorganisationerna accepterat de skadeståndsregler som finns i 39 §. Vi finner också dessa regler väl avvägda, varför jag stöder reservationen 15 — som också innebär bifall till propositionen. Socialdemokraterna jämte kommunisterna i utskottet har med stöd av motion av herr Arne Geijer i Stockholm m.fl. föreslagit en skärpning av dessa regler. Departementschefens grundinställning är, efter vad jag förstår, att lagförslaget bör syfta till att främja samförståndslösningar och att myndigheter m.fl. bör åstadkomma viss återhållsamhet då det gäller tvångsåtgärder och påföljder. Det sägs bl.a. ”att åtgärder inte får gå längre än vad som rimligen kan krävas av arbetsgivare i varje enskilt fall”, och vidare att arbetsgivaren ”inte skall åläggas sådana åtgärder att verksamhetens fortbestånd därigenom kan äventyras”. Går man för långt i påföljdssystemet, som jag anser att utskottsmajoriteten här gör, får man de effekter som departementschefen uttrycker farhågor för. Och en förutsättning för att skapa och kunna ge anställningstrygghet är att vi kan hålla verksamheten — över huvud taget näringslivet och sysselsättningen — i gång. Jag yrkar med det anförda bifall till reservationen 15. Här har talats mycket om äldrelagarna. Låt mig något beröra dem i anslutning till att jag tar upp reservationen 22 av herr Nordgren och mig. Under förra veckan publicerades en rapport om potentiell arbetskraft — en undersökning av efterfrågesidan — av civilekonomerna Björn Rosengren och Göran Svensson vid nationalekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. I sin undersökning behandlar de också hur äldrelagarna påverkat och kan förväntas påverka rekryteringen av äldre arbetskraft. Herr Fagerlund har tidigare i debatten sagt att man inte kan påvisa några negativa verkningar av äldrelagarna. Jag skall be att få relatera något av vad dessa båda herrar genom intervjuer kommit fram till. De anför att ca 40 procent av de tillfrågade arbetsgivarna har uppgivit att de har ändrat eller kommer att ändra anställningspolitiken mot äldre arbetskraft på grund av just äldrelagarna. Jag kan nämn&ett par siffror som belyser detta: Endast en av de tillfrågade arbetsgivarna anger att han kommer att anställa fler äldre än tidigare, medan totalt 24 av 31 tillfrågade har angivit att de kommer att anställa färre äldre än tidigare. Därutöver anger också arbetsgivarna i intervjun att deras förändring i anställningspolitiken blivit kraftigare ju äldre arbetskraften är. Ytterligare några kommentarer som görs tycker jag är av intresse: Tillfrågade arbetsgivare anger att de nu mer än tidigare ser till den fysiska spänsten hos äldre vid rekrytering och att de över huvud taget mer än tidigare kontrollerar lämpligheten hos de arbetssökande. Sedan säger de: I princip har vi följt lagarnas andemening tidigare och arbetat i den riktningen, men genom den bindning som äldrelagarna har medfört anser vi oss tvingade till en noggrannare planering av anställningspolitiken. Vidare framhålls att det drabbar arbetarna i högre grad än tjänstemännen, då dessa är lättare att omplacera inom företaget. Herr talman! Jag skall inte nu närmare kommentera de här redovisade resultat som de båda Göteborgsutredarna har kommit till. Men nog finns det anledning att i enlighet med vad som hemställts i reservationen 22 av herr Nordgren och mig tillsätta en utredning med uppgift att utvärdera resultatet av denna nya lagstiftning, som ju i sina principer överensstäm mer med äldrelagarna. Som framhålles i moderata samlingspartiets motion kan man inte komma ifrån att det i det åtgärdssystem för ökad anställningstrygghet som vi nu behandlar finns inbyggt risker för ökade svårigheter att få nyanställning för dem som av olika skäl blivit utan arbete. Enligt vad som här tidigare har anförts av herr Fagerlund och herr Nilsson i Kalmar är man tydligen beredd att komma med ytterligare bestämmelser och tvångsåtgärder, om inte lagen verkar i den riktning man har tänkt. Herr Nilsson i Kalmar säger: Blir det ingen bättring, måste vi skärpa bestämmelserna. Detta, herr talman, kan inte vara ägnat att främja vare sig företagsamhet eller sysselsättning och därmed heller inte trygghet i anställningen. Låt oss i stället analysera problemen för att få ett sakligt underlag för hur vi i framtiden skall handla och utforma vår politik på detta område! Herr talman!

Herr talman! Bara några ord till herr Oskarson i Halmstad. Han tog upp Rosengrens och Svenssons undersökning om hur äldrelagarna har verkat. Jag erkänner villigt att jag inte har lyckats skaffa hela utredningen och inte fått se annat än det pressmeddelande som har gått ut. Jag blev litet orolig när herr Oskarson sade att arbetsgivarna är på väg att göra en noggrannare bedömning vid anställning av äldre och sådana som har fysiska och psykiska defekter. Vi har haft en diskussion om den äldre arbetskraften. Alla som har varit uppe i talarstolen har instämt med mig i att den äldre arbetskraften är en god arbetskraft och måste jämföras med andra. När det gäller de fysiskt och psykiskt utslagna anser jag att vi i stället för att, som herr Oskarson tycktes göra, nära nog acceptera den bedömning som arbetsgivarna gör, borde göra en insats för att ändra den inställningen. Därvidlag är lagen om sysselsättningsfrämjande åtgärder ett medel. Herr Oskarson talade om att främja samarbetet, men låt mig kort konstatera att det blir svårt att åstadkomma ett samarbete, om man på arbetsgivarhåll har den uppfattning som herr Oskarson här pläderade för i anslutning till sin reservation 22.

Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att instämma i herr Nordgrens anförande. I detta framhöll han hur viktigt det är att vinna trygghet i sysselsättning och anställning. På den punkten råder det alltså inga delade meningar, herr Fagerlund. Sedan säger herr Fagerlund att jag ifrågasätter den äldre arbetskraften. Det gör jag absolut inte. Jag har många gånger deklarerat att den äldre arbetskraften är duktig, yrkesskicklig och i flera fall mera lämpad än många yngre. Det är angeläget att vi slår vakt om den äldre arbetskraften. Detsamma gäller dem som har fysiska eller psykiska handikapp. Men, herr Fagerlund, hur når man målet? Når man inte målet bäst och säkrast genom att åstadkomma ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare? Gör man det inte bäst genom att säkerställa att vi har företag som kan sysselsätta alla, även äldre och dem som har fysiska eller psykiska handikapp? Men vi har inte lyckats med att skapa en sådan arbetsmarknad att den kan suga upp den här arbetskraften, och därför blir den utstött. Gagnar vi då verkligen alla genom en hel rad av tvingande lagar, som kanske kan medföra att företagen verkligen får svårigheter i sin produktion? Vi skapar nu trygghet för dem som har anställning, det är vi helt överens om, men är det alldeles säkert att vi skapar trygghet för dem som av en eller annan anledning har mistat sina anställningar? Det är den frågeställningen som finns, herr Fagerlund. Av den anledningen anser jag att den utvärdering och undersökning som vi begärt är värdefull. Jag kommenterade inte Göteborgsundersökningen, jag redovisade bara vad den har kommit fram till. Och jag tycker inte att man utan vidare kan nonchalera en opartisk undersökning och de resultat den har redovisat.
Herr talman! Hur kan vi skapa problem för företag, om vi är överens om att den äldre arbetskraften och de handikappade är en god arbetskraft — enligt herr Oskarson många gånger t.o.m. en bättre arbetskraft? Det kan jag inte inse. Jag instämmer helt med herr Oskarsson om att det bästa är om vi kan nå resultat genom samarbete. Men det fordrar samarbetsvilja från båda sidor.
Herr talman! Jag sade förut att vi skapar trygghet för de anställda, och det är viktigt. Den som är anställd har uppsägningsskydd. Han har också lön vid permittering och återanställningsrätt. Men hur går det för dem som av en eller annan anledning har blivit friställda — det är ju alldeles omöjligt att undvika sådant. Om vi då skapar regler som pressar arbetsgivaren alltför långt är jag inte övertygad om att det kommer att främja sysselsättningen. Det kan t.o.m. hända, herr Fagerlund, att en arbetsgivare behöver anställa någon, men den som antingen står i tur eller anvisas är inte acceptabel för arbetet enligt arbetsgivarens uppfattning. Och vi måste väl ändå respektera att även arbetsgivaren får ha en uppfattning? Vad blir resultatet då? Jo, det kanske inte blir någon anställning alls. Detta gagnar varken sysselsättningen eller företagsamheten och därmed heller inte arbetstagare eller samhället i stort. Det kan skapa problem som gör att verkningarna av den lag vi diskuterar blir negativa, och det är detta som vi vill följa upp och granska i en utredning.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till de tidigare debattörerna. Herr Oskarson i Halmstad gjorde en utmärkt beskrivning av hur utslagningsprocessen kan fungera i arbetslivet. Han beskrev på ett klart sätt kapitalismen och dess funktion. Jag skall undersöka om inte mitt parti kan använda delar av det anförandet i vårt propagandamaterial. En annan intressant debattör var herr Nilsson i Kalmar. Han är inte inne i kammaren och lyssnar nu — det rår jag inte för, jag är tvungen att apostrofera honom ändå. Hade det inte stått efter Nilssons i Kalmar namn hade jag trott att han tillhörde moderata samlingspartiet och dess svartblå flygel. Han angriper alla vpk-reservationerna. Vi vill klargöra uttrycket saklig grund, vi vill förstärka lönearbetarnas ställning på arbetsmarknaden och vi vill vidare förstärka de lokala fackliga organisationernas inflytande. Han går emot alla dessa förslag. Han talar i stället om att de fackliga organisationerna skulle kunna få ett orimligt övertag. Vad menar han med det? Har han som fackföreningsman varit nedtryckt i så många år att han är rädd för att komma upp en liten bit, eller har han så liten kännedom om hur vårt samhälle fungerar? Herr Nilsson i Kalmar hänvisade också till arbetsrättskommitténs utredning och det uppdrag som den har. Man får hoppas att kommittén inte präglas av den syn som herr Nilsson i Kalmar har gjort sig till tolk för. Herr talman! Aviserandet av denna proposition utgjorde ett av socialdemokraternas huvudnummer i valrörelsen. Lagen om anställningstrygghet framställdes i propagandan som ett förslag syftande till att ge alla arbetande rätt till arbete och fullständig anställningstrygghet. Hur stor skulle inte besvikelsen ha blivit bland svenska folket om man trott på denna propaganda! Så är tydligen inte fallet, om man skall döma av socialdemokraternas valresultat. Folket förstod att regeringen inte tänkte genomföra det gamla kommunistkravet på rätt till arbete, avskaffande av § 32 och makt till de anställda. Det måste också klart sägas att genomförandet av propositionens lagförslag inte ger ett enda ytterligare arbetstillfälle. Förlängda uppsägningstider tvingar dock företagen till en långsiktig planering beträffande personalen. Det är intressant att se på orsakerna till att ett lagförslag om anställningstrygghet blivit aktuellt just nu år 1973 efter alla år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Även under denna långa period har betydande arbetslöshet och därmed följande otrygghet för lönearbetarna förekommit. Inga lagförslag har framkommit trots att 25 procent av murarna i denna stad under många vintrar varit arbetslösa. Regelmässigt har 10 procent av hela byggnadsarbetarkåren varit arbetslös på vintern utan att de politiskt ansvariga talat om lagstiftning för att skydda arbetarna. Tvärtom har man ständigt avfärdat det gamla kommunistkravet på lagstadgad rätt till arbete såsom utopi. Men i dessa dagar när otryggheten sprider sig och allt fler grupper hotas av uppsägning och arbetslöshet har man kommit på att det kanske krävs en lagstiftning för att skydda de anställda. Är det nymornade intresset möjligen betingat av ett förändrat väljarunderlag? Propositionen har presenterats som om genom densamma den hittills gällande principen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt hävs. På andra håll talas det högt om att man nu raserat § 32. Jag anser bägge påståendena vara överdrivna, eftersom frågan om bestämmanderätten i företagen i första hand avgörs av kapitalägarna, dem som äger företagen. Det är precis som dåvarande andra lagutskottet påpekade i en redogörelse för §32 för exakt tre år sedan i samband med vårt förslag om att förbjuda § 32: ”Bestämmanderätten kan härledas ur äganderätten. Den som är ägare till ett produktionsmedel får också bestämma över hur det skall användas.

Det har ju hänt en del sedan dess. Bl. a. har man strejkat i malmfälten, en konflikt som var ett bakslag för alla dem som hävdat att klassamarbete och samförstånd skulle vara grundpelarna i kampen för större rättigheter för lönearbetarna. Hela denna sam förståndsanda råkade ut för allvarliga bakslag under strejkrörelserna för tre år sedan. Ingenting har inträffat som motiverar påståendet att arbetare och arbetsköpare närmat sig varandra, att vi har gemensamma intressen, att en lösning på den gamla motsättningen mellan kapital och arbete kan ske genom samarbete.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 Någon jämställdhet i dessa frågor existerar inte, eftersom arbetsgivaren i kraft av ägarförhållandet leder och fördelar arbetet, anställer och avskedar. Detta är uttryck för rådande klassförhållanden, och det går inte att ställa lagar ovanför olika klassintressen. Det går inte att vare sig skriva eller tänka bort den verklighet som råder i dag. Men det är klart att den förlängda uppsägningstiden kan ses som en relativ förbättring bl.a. för oss byggnadsarbetare jämfört med vad som stipuleras i kollektivavtalet. Det är bara några år sedan vi fick en 14 dagars uppsägningstid införd i avtalet och vi betraktade detta som en framgång. Tidigare var det vanligt att arbetsledaren kom på fredagsförmiddagen med sparklappen, och från och med kvällen var man arbetslös. Det förhållande som då rådde ledde inte till att den omskrutna fackligt-politiska samverkan trädde i funktion. Herr talman! Några understrykanden av Karl Hallgrens anförande. Jag instämmer helt i hans kritik mot den öppna rekommendationen till arbetsköparna att tillgripa avsked i s.k. olovliga strejker som finns i betänkandet. Där utpekas särskilt de som spelat en ledande roll. Fritt fram för trakasserier således. Utskottet refererar här Arne Geijers motion, som i och för sig pekar på att hänsyn skall tas till de omständigheter som utlöst stridsåtgärden. Därefter anför utskottet sin egen bedömning i allmänna, överslätande formuleringar samt hänvisar till arbetsrättskommittén. Vi kan för vänsterpartiet kommunisternas vidkommande inte godkänna att riksdagen skall avstå från att i det nu aktuella samman hanget precisera en mening genom att hänvisa till vad en annan pågående utredning håller på med. Underlaget för ett bedömande ligger klart. Tillgriper då arbetarna strejkvapnet för nöjes skull? Eller finns det underliggande orsaker? Av propositionens utformning får man intrycket att den första frågan skall besvaras med ja eller också ger den uttryck för ett auktoritetstänkande gentemot de anställda, något som borde vara en socialdemokratisk regering främmande. Saken är den att nästan alla strejker utlöses av åtgärder från arbetsköparnas sida. Om så inte är fallet är orsaken förhandlingsovilja eller ovilja att uppfylla ingångna avtal. Strejken däremot är ju en helt passiv åtgärd i den meningen. Jag måste fråga om man från de övriga partiernas sida verkligen anser att vuxna, ansvarskännande arbetare med försörjningsbörda ger sig in i strejker enbart för nöjes skull eller utan att ha grund för det. Mina egna erfarenheter från arbetslivet säger mig att det endast är i ytterst trängda situationer som en arbetargrupp beslutar sig för att strejka. Det har uteslutande varit vid tillfällen då arbetsköparen hänsynslöst utnyttjat § 32 och sitt tolkningsföreträde till övergrepp mot oss arbetare. Arbetarna tillgriper alltså inte strejkvapnet för nöjes skull. Vi har i vår motion hänvisat till vad förre förbundsordföranden Gustav Kolare uttalat om de omständigheter som tvingat arbetarna att tillgripa ”vilda” strejker. Det är dessa förhållande som också förre LO-ordföranden ansåg att man måste ta hänsyn till. Varför då inte dra den enda naturliga slutsatsen av resonemanget? Den är — som vi har föreslagit — att förbjuda uppsägning och avskedande på grund av deltagande i arbetskonflikt. På en annan punkt skulle jag vilja komplettera min partikamrat Hallgrens anförande. Det gäller den linje vi utvecklat i motionen 2030 om att ge de anställdas fackliga organisation ett avgörande inflytande i frågor om uppsägning och avskedanden. Klart utsagt: ha rätt att hindra uppsägning, permittering och avskedande. Innebörden av denna ståndpunkt är att bryta nuvarande maktutövning från ägarna av produktionsmedlen, arbetsköparna, och i stället för denna maktutövning sätta rätten för löntagarna att tillerkänna deras fackliga organisation det avgörande inflytandet i frågor om uppsägning och avskedande. Herr Fagerlund yttrade i sitt anförande att den svenska fackföreningsrörelsen vid förhandlingsbordet är en sorts Herkules. Det skulle alltså vara möjligt att klara löntagarnas intressen genom utomordentlig förhandlingsskicklighet, eller vad nu herr Fagerlund kan mena med sitt yttrande. Löntagarna skulle alltså inte behöva något stöd. Verkligheten inom arbetslivet ger en helt annan bild. Den talar för behovet av att tillerkänna och lagfästa avgörande inflytande åt de anställda i de frågor som här berörs. Det finns inget som talar för att någonting negativt skulle uppstå om man följde vår linje. Påståendet att det skulle vara till nackdel för fackföreningsrörelsen att lagstiftningsvägen stärka densamma faller på sin egen orimlighet. Det innebär inte heller ett underkännande av fackföreningsrörelsens kapacitet eller att man anser att den på andra sätt inte fullgör sina skyldigheter. Vi vill bara stärka fackföreningsrörelsen, och på den linjen hade man kanske förväntat sig att företrädarna för ideologin om facklig och politisk samverkan skulle gå. I anslutning till dessa frågor kommer jag in på ett yrkande i vpk-motionen, nämligen angående svartlistning och behovet av förbud mot att på icke saklig grund vägra arbetssökande anställning. Det finns många exempel på det som har refererats i pressen. Ett stort järnverk, som jag själv för övrigt besökt alldeles nyligen, har visat att man inte anställer folk därför att man vid den undersökning som har gjorts inte funnit deras politiska bakgrund lämplig. Det finns också exempel från bilfabriker på liknande åtgärder. Likaså är det klarlagt att företagen har en säkerhetstjänst med uppgift att undersöka bakgrunden hos dem som eventuellt skall anställas. Skall denna sida av problemet lämnas utanför obeaktad? Det betyder att man konserverar § 32-andan inom arbetslivet. Problemet vidgar de frågeställningar propositionen och utskottsbetänkandet omspänner. Vi har därför valt att yrka att frågan tas upp till närmare granskning och föreslår att riksdagen gör ett uttalande i enlighet med i motionen anförda synpunkter. I reservationen 3 tar vi upp frågan om tillgodoräknande av anställningstid. Den reservationen blev också avfärdad av talare från olika partier, men det här är en intressefråga, inte minst för byggnadsarbetarna. Det hus som vi riksdagsmän arbetar och verkar i är byggt av ett konsortium. Det förekommer ofta att byggbolag bildar konsortier, som ibland har ganska kort varaktighet. Det är vanligt att de bara verkar under ett enda bygge. Det gäller exempelvis denna byggnad, där konsortiet Parlamentet enbart uppförde detta hus och sedan upphörde. De som arbetade här skulle alltså inte få tillgodoräkna sig den anställningstiden vid ett annat bygge, där någon av konsortiets delägare uppträder som arbetsgivare. Jag yrkar bifall till reservationen 3. När det gäller de anställningsfrämjande åtgärderna hävdade vpk redan år 1971 synpunkter på behovet att stärka arbetsförmedlingarnas ställning. Ett snabbare handläggande av dessa ärenden kan ske genom att tillerkänna länsarbetsnämnderna större befogenheter.

Vi har i vår motion och i reservationen 18 klart uttryckt denna ståndpunkt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Inrikesutskottets betänkande nr 36 i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 129 är ett uttryck för den vikt och betydelse som frågan om trygghet i anställningen tillmäts. Tryggheten och rätten till arbete har alltid stått i centrum för den politiska och fackliga arbetarrörelsen. I den utveckling vårt samhälle och näringsliv genomgått har dessa frågor alltid stått i förgrunden. På grundval av detta har vår arbetsmarknadspolitik formats. Den har ständigt förändrats och anpassats till de krav som utvecklingen ställer. Vi är alla medvetna om att en väl fungerande arbetsmarknad utgör en grundförutsättning för stigande standard och ökad trygghet för människorna. När vi nu är beredda att lagstifta om åtgärder som säkerställer detta, sker det på grundval av erfarenheter som vi fått. När vi år 1971 antog en lag om sysselsättning uttalades att det förelåg risk för kategoriklyvning på arbetsmarknaden i en yngre, efterfrågad grupp och en grupp handikappade eller äldre, som får sysselsättas genom samhällets försorg. Utvecklingen har bestyrkt dessa farhågor. Arbetsgivarna måste känna ett större ansvar. När företagen planerar och verkställer exempelvis maskininköp binder de sig i många fall i beslut med långsiktig verkan. Man binder kapital, räntor och avskrivningar på lång sikt. Skulle människan inte vara lika mycket värd? I det arbetsmarknadspolitiska program som arbetarrörelsen har format inryms åtgärder för att i samverkan lösa problemen. Men företagen har väl ändå möjlighet att organisera sin verksamhet så att man kan ta till vara arbetskraften i betydande utsträckning av uppsägningstiden. Från samhällets sida har förutsättningar skapats att verksamt komma till rätta med problem som uppstår. Den nu föreslagna lagen är ingen utmaning till arbetsgivarna utan en inbjudan till samverkan att i solidaritet lösa de många gånger komplicerade frågor som kan uppstå. De lagförslag som vi nu behandlar är en produkt av ett omfattande utredningsarbete. De är också uttryck för en politisk viljeinriktning att skapa trygghet för människorna. Den vikt och betydelse vi fäster vid detta gör att vi nu är beredda att gå vidare på lagstiftningens väg. Vi har under en följd av år byggt upp en arbetsmarknadsorganisation som har till uppgift att vara serviceorgan till arbetsmarknad och näringsliv. Arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna har byggts upp och utvecklats för att med arbetsmarknadsstyrelsen som chefsmyndighet svara för de uppgifter som den av samhället beslutade arbetsmarknadspolitiken ställer upp. De uppgifter som den nu föreslagna lagen om anställningsfrämjande åtgärder lägger hos arbetsmarknadsmyndigheterna kommer att handläggas på grundval av god kännedom om arbetsmarknaden och i en strävan till samarbete och samförståndslösningar. Under de år som gått har arbetsförmedlingarna kunnat glädja sig åt ett förtroendefullt samarbete med arbetsmarknadens parter och därigenom förvärvat en god kännedom om de olika frågeställningar som förekommer. Detta bekräftas också av erfarenheterna från arbetet i anpassningsgrupperna. Detta arbete kommer att understödjas av det lagförslag som vi nu lagt fram. Därmed är vi på god väg att finna en lösning på de problem som debatteras. I övrigt, herr talman, vill jag ansluta mig till de synpunkter som framförts av herrar Fagerlund och Nilsson i Kalmar. Jag skall emellertid något kommentera de vid inrikesutskottets betänkande fogade reservationerna nr 18, 19 och 20. I reservationen 18 från vänsterpartiet kommunisterna föreslås befogenhet för länsarbetsnämnd att förordna om arbetsförmedlingstvång. Propositionens huvudtanke är att förbättrade sysselsättningsmöjligheter inom företagen för äldre och handikappade skall komma till stånd genom ett samspel mellan arbetsförmedling, arbetstagare och företagsledning. I förslaget finns också angiven den handläggningsrutin som skall gälla. Reservanterna menar att förfarandet är alltför omständligt och föreslår att länsarbetsnämnden skall kunna besluta om arbetsförmedlingstvång för att snabbare komma till rätta med problemet. Vi inom utskottsmajoriteten biträder inte denna uppfattning. Förslaget bygger på att sam förståndslösningar i första hand skall eftersträvas. Meddelande av anvisningar och i ännu högre grad förordnande om arbetsförmedlingstvång har vi från den utgångspunkten bedömt kan komma i fråga endast i undantagsfall. Det är också fråga om en mycket ingripande åtgärd. Vi anser det därför naturligt att den beslutas av den centrala myndigheten, dvs. AMS.

Vi i utskottsmajoriteten kan så till vida dela motionärernas uppfattning att det inte bör accepteras att en arbetssökande avvisas på ovidkommande grunder, men majoriteten i utskottet kan inte biträda reservanternas förslag. Ett förbud av det slag motionärerna tänker sig skulle sannolikt behöva kombineras med ett generellt arbetsförmedlingstvång för att få effekt. Annars skulle ju arbetsgivaren lätt kunna undvika att anställa en person, som han av något skäl inte vill ha, genom att hänvisa till att den lediga platsen redan är tillsatt eller inom kort kommer att tillsättas med person som har rekryterats i annan ordning, t.ex. efter annonsering. Vi har inom utskottsmajoriteten på grund av denna komplikation i stället pekat på att frågan kommer i ett annat läge genom det ökade personalinflytande på bl.a. rekryteringsfrågorna som för närvarande övervägs inom arbetsrättskommittén. Det är av dessa skäl vi yrkar avslag på reservationen. I reservationen 20, som behandlar påföljd vid överträdelse av förordnande om arbetsförmedlingstvång, hävdar reservanterna från de tre borgerliga partierna, att det räcker med böter som påföljd om arbetsgivare vid rekrytering av arbetskraft inte respekterar beslut om arbetsförmedlingstvång. Fängelsestraff skulle därmed avföras från förslaget. När det gäller valet av sanktionsform bör det erinras om att möjligheten att döma till fängelse redan finns i den nu gällande sysselsättningslagen från 1971. Det är alltså inte fråga om någon skärpning i förhållande till den lagen. Någon anledning att mildra straffpåföljden i det här sammanhanget kan inte föreligga. Möjlighet bör finnas att döma till fängelse vid särskilt klandervärda förseelser, t.ex. om arbetsgivaren upprepade gånger underlåter att följa arbetsmarknadsstyrelsens påbud. I sammanhanget bör man komma ihåg att ett förordnande om arbetsförmedlingstvång kommer till som en yttersta utväg sedan alla andra möjligheter att komma till rätta med en arbetsgivare misslyckats. Hans agerande i det skede där åtal och straff kan bli aktuella kan inte betecknas som annat än en ren obstruktion mot statsmakternas strävanden att stödja sysselsättningsmöjligheterna för äldre och handikappade arbetstagare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 12, som avser punkten 19, och på övriga punkter till utskottets hemställan.

Herr talman! De två lagförslag som riksdagen nu behandlar — lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder och lagen om anställningsskydd — utgår från en mycket enkel tanke. Tanken är att det inte kan få vara bara företagsekonomiska effektivitetsoch lönsamhetsbedöm ningar som avgör vilka personer ett företag skall anställa eller vilka personer som måste gå om ett företag inskränker driften. Mänskliga och sociala hänsyn måste kunna vägas in och måste ibland också få bli utslagsgivande. Beslut som angår den enskildes trygghet i arbetet kan inte få vara arbetsgivarens ensak. De anställda måste genom sina organisationer ha möjlighet att påverka sysselsättningen på den egna arbetsplatsen. Därför ger de här lagarna löntagarorganisationerna och arbetsmarknadsmyndigheterna möjligheter att påverka företagens rekrytering, främst till förmån för äldre arbetskraft och handikappade. Därför ger lagarna i princip varje löntagare en rätt till arbetsplatsen. Uppsägning skall få ske endast på saklig grund, obefogade uppsägningar skall kunna förklaras ogiltiga och när en uppsägning måste ske skall den uppsagde ha en skälig uppsägningstid, varierande mellan en och sex månader beroende på levnadsåldern. Han skall också ha rätt till återanställning om den gamle arbetsgivaren efter en tid behöver nyanställa igen. I arbetsbristsituationer får arbetsgivaren inte längre, om de här lagarna antas, ensam fritt avgöra vilka anställda han vill behålla och vilka han vill göra sig av med. Uppsägningarna kommer inte längre att kunna grundas på arbetsgivarens ensidiga bedömning av vilka arbetstagare som kan anses vara dugligast eller mest effektiva. I stället blir det de arbetstagare som har den längsta anställningstiden som i första hand har anspråk på att få vara kvar i sådana situationer. Uppsägningar och permitteringar skall genomgående föregås av varsel och överläggningar. Detta är i kort sammanfattning, tror jag, en ganska definitiv brytning med de gamla tänkesätten i § 32 i Arbetsgivareföreningens stadgar. Enligt §32 har ju arbetsgivaren rätt att fritt anta och avskeda arbetare. Med dessa lagar angriper vi bägge leden — både rätten att fritt anta arbetstagare och rätten att fritt avskeda. Det är visserligen sant att § 32 förut under åren har begränsats, i någon mån genom lagstiftning och i litet större utsträckning genom avtal på arbetsmarknaden. Men principen om arbetsgivarens ensambestämmanderätt har fått stå kvar, och det har funnits — och finns — ett inte obetydligt utrymme för tillämpning av den principen än i dag. Det är egentligen först genom 1971 års äldrelagar, som nu fullföljs genom denna reform, som vi får ett verkligt genombrott för ett nytt tänkesätt, enligt vilket personalpolitiken inte är arbetsgivarens egen angelägenhet utan en gemensam angelägenhet för arbetsgivare och löntagare. Det är inte svårt att illustrera skillnaden, om man vill, mellan gammalt och nytt, och detta med fullt beaktande av att det alltså fanns vissa begränsningar även förut i 8 32. Före den senaste tidens lagstiftning — och den vi nu har framför oss — fanns det ju ingen som helst möjlighet att sätta makt bakom orden om man ville påverka arbetsgivaren i hans rekrytering så att han tog rimlig hänsyn till äldre och handikappade. Före den senaste tidens lagstiftning har det för all del funnits avtal som föreskriver att uppsägningar skall vara sakligt grundade. Men arbetsgivaren har alltid kunnat köpa sig fri med ett ganska billigt skadestånd, om det har blivit tvist om saken. Så blir det icke längre. Före den här lagstiftningen har det visserligen funnits bestämmelser på arbetsmarknaden om den turordning som man skall iaktta i arbetsbristsituationer, om det är aktuellt att permittera eller säga upp. Men den rätt som arbetstagaren har haft enligt sådana turordningsbestämmelser i kollektivavtal har alltid varit villkorad på det viset att företagarens effektivitetsbedömningar har gått först. Bestämmelserna har gällt endast när det har varit fråga om att välja mellan arbetstagare som haft lika lämplighet och skicklighet enligt arbetsgivarens bedömning. Om jag skall allmänt karakterisera dessa två lagar, där vi alltså angriper §32 i båda leden — rekryteringen samt uppsägningarna och permitteringarna — vill jag säga att dessa lagar naturligtvis betingar varandra i hög grad. Vi skulle inte kunna göra på det sättet att vi försökte bygga upp ett ordentligt skydd för bestående anställningar och samtidigt lämnade arbetsgivarens makt att ensam bestämma i rekryteringsfrågorna alldeles intakt. Då löpte vi risken att de oarter, som vi eventuellt lyckades komma till rätta med när vi skyddade bestående anställningar, dök upp i annan form — och på ett synnerligen otrevligt sätt — i rekryteringspolitiken i vissa företag. Man skulle få allt större svårigheter för äldre och handikappade, som inte var kvar på arbetsmarknaden, att komma tillbaka och få nytt fotfäste. Därför är det av synnerlig vikt att de här två lagarna förs fram parallellt och att man också kan föra ut dem i verkligheten parallellt. Jag tror för min del att vi i det långa loppet har mest att hämta genom lagar av den typ som lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder representerar. Man försöker där få till stånd ett samarbete mellan de fackliga organisationerna, arbetsmarknadsmyndigheterna och arbetsgivarna om själva rekryteringen, och man försöker också få ett samarbete inne i företagen på det sätt som nu sker i anpassningsgrupperna. Men det hindrar inte, även om de största effekterna på sikt finns att hämta genom ett sådant samarbete om personalpolitiken över hela linjen mellan arbetsgivare och arbetstagare, att den här mest debatterade lagen om anställningsskydd är nog så viktig. Det är en komplicerad lagstiftning — komplicerad därför att verkligheten är så oerhört mångskiftande, därför att lagstiftningen skall tillämpas över hela arbetsmarknaden och därför att förhållandena i arbetslivet kan skifta på så många sätt. Jag är inte förvånad — med tanke på vilken svår uppgift det är att lagstifta för uppsägningar och permitteringar i de mest olikartade situationer på hela arbetsmarknaden — över att det under riksdagsbehandlingen har väckts ganska många motioner och avgivits ett ganska stort antal reservationer till inrikesutskottets betänkande. Det förvånar mig inte heller att utskottet på några enstaka punkter har jämkat propositionen och föreslagit andra lösningar, som jag för övrigt i huvudsak inte har någon svårighet att ansluta mig till. Det finns i flera av detaljfrågorna inte någon högre visdom att falla tillbaka på, och de små avvikelser som föreligger mellan proposition och utskottsbetänkande har jag föga anledning att uppehålla mig vid. I stället är det frestande att, i likhet med vad utskottet gör i sitt betänkande, peka på det värdefulla och för övrigt litet förvånande i att vi nu plötsligt i riksdagen har fått en ganska bred anslutning till huvudlinjerna i detta reformkomplex. Det har inte från något håll yrkats avslag på förslaget — inte på någon principiellt avgörande punkt finns ett principiellt grundat motstånd mot vad som föreslås här. Men under debattens gång — jag lyssnade exempelvis på herr Hallgren i förmiddags — fick man kanske mer och mer intrycket att denna relativa enighet om huvudlinjerna ändå under ytan rymde rätt mycket av spänningar. Alla var inte lika glada att krypa in under utskottets och propositionens vida kappa. På den ena kanten har vi kommunisterna. Jag lyssnade som sagt på herr Hallgren, och det var ju rätt sällsamt för den som sysslat rätt mycket med de här frågorna att höra vad han hade att säga om våra lagförslag och om propositionen. Han försökte skapa intrycket att det vi gjorde inte bara var betydelselöst på det hela taget utan rent av var ett beställningsverk som borde passa arbetsgivarna utmärkt. I stället för att beskära arbetsgivarens makt skulle det här lagfästa arbetsgivarmakt och arbetsgivargodtycke — så lät det på herr Hallgren. Jag måste säga att bilden var en karikatyr, och herr Hallgrens argumentation var mer än lovligt jesuitisk. När herr Hallgren skulle ge belägg för sina påståenden refererade han ett stycke i propositionen där olika uppsägningsgrunder kommenteras. Det är ju så att hur vi än vänder oss kan vi aldrig hamna i ett samhälle där man inte är tvungen att någon gång på någon arbetsplats vidta en uppsägningsåtgärd. Därför hade vi rätt stor anledning att i propositionen kommentera vad som skulle menas med ”saklig grund” för uppsägning och i vilka situationer man alltså skall kunna få säga upp en anställd. I propositionen står rätt mycket om de problem som möter i det praktiska livet. Men det refererade herr Hallgren genom att säga att här står det i propositionen att alla möjliga ting skall duga för att skicka i väg en arbetare. T. ex. om han gör sig skyldig till ordervägran skall man kunna skicka i väg honom. Jag fäster ögonen på inledningen av det där stycket om ordervägran i propositionen: ”En ordervägran bör inte utan vidare anses utgöra grund för uppsägning.” Så står det. Och därefter följer ett resonemang om under vilka betingelser ordervägran eventuellt skall kunna utgöra grund för uppsägning. Sedan sade herr Hallgren att arbetsgivaren skall kunna åberopa samarbetssvårigheter för att göra sig av med dem som han inte gillar. Då läser jag åter i propositionen: ”Samarbetssvårigheter bör normalt inte kunna åberopas som grund för uppsägning.” Sedan följer ett långt resonemang som går ut på att det i vissa undantagssituationer kan vara nödvändigt att göra slut på ett anställningsförhållande, om samarbetet inte fungerar och det inte finns några om placeringsmöjligheter. Så traskar herr Hallgren vidare. Han påstod att vi legitimerar uppsägningar på grund av deltagande i konflikt. Eftersom det såvitt jag kan se föreligger saklig överensstämmelse mellan propositionen och utskottets betänkande kan jag citera från utskottsbetänkandet. Det står där: ”Inte heller vid olovliga konflikter bör en arbetsgivare ha rätt att utan vidare säga upp arbetstagare. Man måste, såsom framhålls i flera av motionerna, ta hänsyn till de omständigheter som utlöst konflikten. Det kan exempelvis gälla förhållanden som arbetsledningens uppträdande eller dålig arbetsmiljö. Konfliktens allmänna karaktär och varaktighet bör självfallet också ha betydelse vid bedömningen.” På det sättet har man alltså i propositionen och i utskottets betänkande kommenterat vardagslivets bekymmersamma situationer och starkt markerat behovet att verkligen inte utan vidare rusa iväg och säga upp arbetstagare bara därför att han vägrar lyda en order eller för att det finns vissa samarbetssvårigheter eller för att han deltar i en konflikt som till äventyrs är olovlig. Och detta blir i herr Hallgrens karakteristik att vi legitimerar arbetsgivargodtycket! Nej, på mig gjorde herr Hallgrens framställning närmast det intrycket att den var avsedd för konsumtion inför något annat forum och av människor vilka inte som riksdagens ledamöter har haft anledning att läsa propositionen och utskottets betänkande. Jag har en känsla av att den verkliga avsikten möjligen är att här i riksdagen skaffa underlag för kommande attacker mot de fackliga organisationerna. Både herr Hallgren och hans partikamrater har visserligen här betygat sitt intresse för de fackliga organisationernas arbetsmöjligheter, men det svär litet mot vad ni i sak föreslår. Och även om herr Hallgren uppfattar det som en utmaning kan jag här ändå anknyta till vad herr Hallgren själv har sagt i reservation till utskottets betänkande om ett absolut förbud för att i någon situation vidta en uppsägning på grund av deltagande i en olovlig eller olaglig konflikt. Intar man den ytterlighetsståndpunkten att det inte under några omständigheter skall kunna företas en uppsägning mot någon som deltar i, agiterar för eller sätter i gång en vild konflikt — ja, då menar jag att man i själva verket är fiende till hela systemet med förhandlingar och fackliga organisationer. Då är det i själva verket arbetsfreden och de värden som ligger i den samt de fackliga organisationernas möjligheter att komma framåt via förhandlingar som man attackerar. Detta om den vantrivsel man på vänsterkanten känner för det reformistiska arbetet att förbättra löntagarnas ställning i arbetslivet. Men sedan finns det också en i uttryckssätten kanske mera verserad vantrivsel på den andra kanten. Den har här tolkats av framför allt moderaterna herrar Nordgren och Oskarson i Halmstad, och den kommer också till synes vid studium av de moderata reservationerna till utskottets betänkande. Jag behöver kanske inte beträffande dem vara lika utförlig i argumentationen, även om det i och för sig kunde vara frestande. Från moderaternas sida ansluter man sig visserligen i det väsentliga till dessa lagförslag, men det är inte svårt att se att de inte trivs med dem. Vi kan t.ex. se på reservationen 11, som handlar om beaktande av duglighet och lämplighet vid fastställande av turordning för arbetsbristsituationer. Kärnan i detta lagkomplex är i själva verket att det icke är arbetsgivarens bedömning av duglighet och lämplighet i en arbetssituation som skall vara det ensamt utslagsgivande när det gäller vilka som skall få stanna om man måste inskränka driften och vilka som skall bli tvungna att gå. Att arbetsgivarens bedömning inte ensam skall vara utslagsgivande accepterar moderaterna. Men reservationen är skriven för att visa att man inte tror på den ordningen och att man vantrivs med den. Reservanterna säger att de förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på de problem som kommer att uppstå och att vi kan bli tvungna att komma tillbaka och försöka ändra lagstiftningen så att det i framtiden ges större utrymme för arbetsgivarens effektivitetsoch lönsamhetsbedömningar. Ungefär samma syften ligger bakom när herr Nordgren, herr Oskarson i Halmstad och andra här i debatten talar om att dessa lagar inte kommer att skapa några nya jobb. Nej, men varför påpekar man denna självklarhet? Här är det fråga om att dels påverka rekryteringen till förmån för äldre och handikappade, dels skydda bestående anställningar. De nya jobben får vi skapa med andra medel. Där kommer näringspolitiken, den ekonomiska politiken och den offentliga sektorn in som betydelsefulla faktorer. Men varför anför man såsom kritik mot dessa lagar att de inte skapar några nya jobb, när det aldrig varit avsikten med dem? Tydligen för att man allmänt vantrivs med dem. I samma andetag lägger man till: Akta er noga för att tvinga arbetsgivarna att ta för mycket sociala hänsyn! Tvingas arbetsgivaren till så mycket socialt hänsynstagande att det inte går ihop med hans egen uppfattning om hur man skall driva företaget, så kommer det att gå ut över sysselsättningen och slå tillbaka på löntagarna.

Men det är inte bara det. När man drar fram sådana synpunkter och åberopar Göteborgsundersökningarna som ett skäl till tveksamhet mot denna typ av lagstiftning, har man fullständigt förbisett vad det rör sig om. Dessa lagar är inte skrivna på det sättet att man på någon enda punkt tvingar arbetsgivaren till några åtgärder som är orimliga, vare sig i fråga om rekryteringen av personal eller i fråga om permitteringar och uppsägningar. Lagarnas innebörd är att arbetsgivarens rätt att ensam bestämma ersätts med en ordning som ger löntagarna och deras organisationer ett medinflytande. På alla punkter där det kan uppstå känsligheter och kantigheter — t.ex. om det är svårt att veta hur man i det praktiska fallet bör tillämpa turordningen enligt lagen eller vilka bestämmelser man vill ha — finns det enligt lagen möjlighet att genom kollektivavtal komma överens om en bättre ordning än den som lagen anger. Var så god och företagsanpassa eller branschanpassa turordningen på vilken sektor som helst, om ni vill! Men det skall i fortsättningen inte vara arbetsgivaren ensam som bestämmer, utan löntagare och arbetsgivare får resonera sig fram till vad som är den rimliga ordningen och vad som är förenligt med både sociala hänsyn och företagens effektivitetshänsyn. Ett annat exempel. Det har från arbetsgivarhåll klagats på — och det skymtar också i moderaternas reservation — att det är farligt att ställa upp några generella förbud mot att provanställa folk på kort tid. Lagen om anställningsskydd förbjuder i princip provanställningar, och det är därför att man är rädd för missbruk, man är rädd för att somliga arbetsgivare för att slippa undan alla förpliktelser när det gäller saklig grund och långa uppsägningstider skall ta sig orådet före att i stället på prov för kortare tid anställa människor som de borde ha heltidsanställda i vanlig form och därmed vara kvitt problemen. Men lagens förbud är inte absolut. Behövs det på någon arbetsplats eller i någon bransch av alldeles speciella skäl en viss tillgång till provanställningar skall man också kunna få möjlighet till det, men skillnaden mot nuläget är att det inte bara är arbetsgivarna som skall bestämma om man skall tillåta provanställningar, utan det får löntagarna och arbetsgivarna gemensamt resonera sig fram till. Om ni moderater vill vara ärliga och uppriktiga bör ni erkänna att det ni vantrivs med är att löntagarna får ett medinflytande över personalpolitiken i viktiga delar. I annat fall kan ni säkert övervinna vantrivseln. Jag kan knyta an igen till vad som sagts om att det ändå är glädjande att det nu finns rätt god uppslutning kring reformen. Det är så mycket mer glädjande som denna uppslutning kommit rätt hastigt och plötsligt. När vi 1971 antog äldrelagarna gick moderaterna i väsentliga stycken på en avslagslinje. När Valter Åman lade fram sitt betänkande om anställningstrygghet i januari fanns det inte bara en arbetsgivarreservation som var aggressivt fientlig mot tankarna på lagfäst anställningstrygghet, utan när betänkandet gick ut på remiss ställde hela raden av arbetsgivarorganisationer upp med Arbetsgivareföreningen i spetsen. De anförde att det inte var måtta på katastrofer som hotade om man lagstiftningsvägen prackade på näringslivet den här produkten. Sedan har också under vårens lopp bedrivits dyra och påkostade kampanjer i annonser och broschyrer mot den här lagstiftningen. I valrörelsen rådde fortfarande en viss tveksamhet och oklarhet om hur moderater och centerpartister ställde sig till förslaget, och oklarheten skingrades inte då. Mot hela denna bakgrund är det glädjande att se att vi nu, efter valet — när riksdagen har fått tillfälle att ta del av förslaget och sätta sig in i det ordentligt — har fått en bred uppslutning, låt vara litet motvilligt på en del håll, kring huvudlinjerna i denna reform. Jag vill hoppas att detta skall lova gott för framtiden. Jag hoppas att det är ett vittnesbörd om att vi numera alla är ense om att det helt enkelt, oavsett alla företagsekonomiska lönsamhetsoch effektivitetsresonemang, är socialt oacceptabelt att allt större grupper ställs utanför den öppna arbetsmarknaden. Jag hoppas att vi är ense om att det är socialt oacceptabelt att allt fler äldre och handikappade möter stora och ökande svårigheter, framför allt när det gäller att komma tillbaka på arbetsmarknaden om de en gång blivit utslagna — och detta även i goda ekonomiska tider. Sträcker sig sedan enigheten därhän att vi är ense om också att vi inte kommer till rätta med dessa problem annat än genom att över en bred front ge löntagarna ett helt nytt inflytande över det ekonomiska livet i stort och i företagen vore allt utomordentligt väl.

Herr talman! När statsrådet Lidbom starkt kritiserar de kommunistiska reservationerna och betecknat dem som antifackliga, gör han en total felbedömning. Våra reservationer går ut på att stärka fackföreningsrörelsens ställning gentemot arbetsköparna; ingenting annat. Jag kan inte förstå hur statsrådet kan komma till en sådan uppfattning. när vi kräver att den lokala fackföreningen skall ha det avgörande ordet — alltså vetorätten mot en arbetsköpare — för att kunna hindra uppsägningar, avskedanden och permitteringar. Är det att vara antifacklig? Vad beträffar konflikter har vi uttalat, både i motionen och i reservationen och även i våra anföranden här, att vi anser att deltagande i konflikt aldrig skall få utgöra grund för uppsägning och avskedande. Detta vidhåller vi. Det är inte heller antifackligt. Vad gäller exempelvis gruvarbetarnas strejk i dag? Den gäller ett krav på 2 kronor mer i timmen. Fackföreningen har inte kunnat komma till något resultat med arbetsköparna om en lösning av lönefrågan. I utskottsbetänkandet har inte sagts någonting om att man skall ta grundlig hänsyn just i en sådan fråga vid bedömandet av om det skall bli avskedande eller inte. Däremot har man räknat upp andra saker, såsom förhållandet på arbetsmiljöområdet och arbetsgivarens olämpliga uppträdande, som naturligtvis kan vara förmildrande omständigheter, och då inte omedelbart skall kunna leda till avsked eller uppsägning — men man har heller inte sagt rent ut att det inte skall göra det. Vad vi vill ha fastslaget är att den åtgärden aldrig skall kunna vidtas.

Det är otvetydigt så.

Herr talman! Jag fann inte anledning att begära ordet förrän alldeles i slutet av statsrådets anförande. Statsrådet Lidbom sade att i valrörelsen hade moderaterna och centern ställt sig tveksamma till lagstiftning i denna fråga. Jag vill, herr talman, med kraft tillbakavisa det påståendet för centerns del. Det förhåller sig inte på det sättet. Jag har tidigare i dag sagt att denna lagstiftning inte på något sätt är revolutionerande — genom den lagfästs närmast bara god sed på arbetsmarknaden. Det är en minimilagstiftning. Det har faktiskt dröjt länge innan regeringen lagt fram ett förslag om lagstiftning på detta område. Socialdemokraterna har faktiskt medverkat till att avslå motioner som väckts i denna fråga. Om statsrådet Lidbom vill göra sig besväret att läsa centerns program kan han finna att vi har uttalat att varje människa har rätt till arbete. För att hon skall ha den rätten måste den bli fastställd i lag. Detta sker genom den lagstiftningen som nu behandlas. Den är inte något fullbordat verk utan kommer att utvecklas, förmodligen redan nästa år. Centerns program har tagit ställning till § 32 i sådana ordalag att man får anse att vi tagit avstånd från den. Statsrådet Lidbom tycks vilja frammana motsättningar mellan vårt parti å ena sidan och å andra sidan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Jag hävdar att detta är oberättigat.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att starkt polemisera mot statsrådet Lidbom. Jag lyssnade med intresse till anförandet och instämmer i mycket av vad statsrådet redovisade som sina synpunkter. Statsrådet Lidbom deklarerade uppfattningen att vi sannolikt har rätt mycket att hämta i lagen om anställningsfrämjande åtgärder och nämnde anpassningsgrupperna som ett exempel. Jag har i mitt anförande antytt precis detsamma. Vi har tidigare här i kammaren diskuterat att man kanske genom att ställa personliga resurser till förfogande även vid sidan om arbetsförmedlingen kan utveckla dessa snabbt. Men en sak gjorde mig litet förvånad och föranledde mig att begära ordet. Statsrådet sade att han var överraskad av enigheten även om han hälsade den med tillfredsställelse. Jag hade dock en känsla av att han betvivlade äktheten i enigheten i väsentliga frågor. Det finns vissa nyanser, det är riktigt. I mitt första anförande i dag redovisade jag folkpartiets förflutna i denna fråga. Jag omnämnde den första motionen 1957 och fru Nettelbrandts krav på en utredning 1962. Jag framhöll att vi mot den bakgrunden hälsar lagförslaget med tillfredsställelse. Detta innebär dock inte att alla detaljer kan godtas eller att vi avhänder oss rätten att komma med kompletteringsförslag. Det har vi också gjort. Jag tycker att det hedrar statsrådet Lidbom att han, när vi i utskottet på några punkter har enats i den riktning i vilken vi har föreslagit kompletteringar, öppet förklarar att han hälsar detta med tillfredsställelse. Det är bra när ett statsråd så pass klart deklarerar att han accepterar ett utskottsjobb som leder till förbättringar av vissa detaljer i en proposition.